Herr talman! Jag kommer att beröra bägge de betänkanden som nu är föremål för gemensam debatt. Därför ber jag om tillgift om jag något kommer att överskrida den anmälda taletiden. Jag hade i går anmält mig till debatt beträffande båda betänkandena. Förslagen i proposition 1986/87:48 om bostadspolitiken är — även om propositionen innehåller vissa steg i riktning mot större rättvisa och förslag som kan öka bostadsproduktionen och hyresgästinflytandet — alltför begränsade då det gäller att komma till rätta med de största problemen på bostadsmarknaden. Bostadssituationen i många orter och områden är närmast katastrofal. Hundratusentals hushåll saknar egen bostad, och hyrorna har nått en nivå som för många är oöverstiglig. Svårast är det för Trots ett osedvanligt gott finansiellt läge tar regeringen inga initiativ till 16 december 1986 varaktiga förbättringar eller till åtgärder som kan vända en utveckling som gått helt snett. Bostadspolitikens mål och inriktning måste ändras. Riksdagen måste fatta beslut som leder till att vi återfår en social bostadspolitik värd namnet. Statsmakterna får nu inte försitta chansen till en sådan förändring. De ekonomiska förutsättningarna finns. Nu handlar det om politisk vilja. Vpk har i anslutning till regeringsförslagen i olika motioner och i reservationer till betänkandet föreslagit förbättringar, och vi återkommer under den allmänna motionstiden med ytterligare förslag, där vi fortsätter att söka driva en annan, rättvisare bostadspolitik för lägre boendekostnader och mot segregation och spekulation i boendet. I det utskottsbetänkande vi nu behandlar har flera av regeringsförslagen inte tagits upp. De kommer senare att tas upp till behandling, men jag kommer ändå att för helhetens skull något kommentera dessa. Till regeringens proposition om bostadspolitiken har sedan nära ett år tillbaka ställts stora förväntningar beträffande konkreta förslag till förändringar och förbättringar av bostadspolitikens inriktning och innehåll. Inte minst från regeringens och bostadsministerns sida har i många sammanhang talats om kommande förslag i ordalag som gjort att hundratusentals hushåll, som bl.a. måste anlita socialvården för att klara hyran, samt familjer och ungdomar utan egen bostad nu hade stora förhoppningar. Man räknade med kraftåtgärder bl.a. för att motverka höga hyror och bostadsbrist och för att åstadkomma ökad rättvisa mellan olika upplåtelseformer, väsentligt ökade bostadsbidrag och bidrag även till ensamstående och hushåll utan barn. Det mesta av förhoppningarna har inte infriats. Regeringsförslagen är en dålig uppföljning av bostadskommitténs förslag, även om vissa åtgärder pekar i rätt riktning. Trots att de allmänna förutsättningarna nu — som också antyds i propositionen — är bättre än på många år har exempelvis inga förslag framförts som på ett varaktigt sätt kan stoppa hyreshöjningarna och sänka boendekostnaderna i nyproduktion och ombyggda hus. På bostadsdepartementets område har under det senaste året utgifterna sjunkit med omkring 10 26. Orsakerna till denna minskning, som kan beräknas till ca 3 miljarder kronor per budgetår, är som bekant sänkningarna av det allmänna ränteläget, diskontot, och de extra upptrappningar av den garanterade räntan som genomförts. Bostadskommitténs förslag till förändringar och förbättringar av bostadsanvisningslagen, så att den kan användas som ett instrument för en rättvis fördelning av bostäder, följs inte upp. Någon ytterligare utredning eller beredning av bostadskommitténs ganska konkreta förslag för att underlätta en effektiv och aktiv bostadsförmedling behövs enligt vpk:s mening inte, utöver förslag till lagtext. Inte heller finns några förslag från regeringen som kraftigt kan begränsa eller stoppa den omfattande spekulationen och handeln med hus och lägenheter, som har tilltagit kraftigt. Trots riksdagens uttalande om ett återinförande av bostadsbidrag för hushåll utan barn undviker man i propositionen att nu lägga sådant förslag. 49 De förbättringar av bostadsbidrag som föreslås för barnhushåll med höga hyror åstadkoms i huvudsak genom att man sänker bidragen för hushåll med lägre hyror. Vår syn på regeringsförslaget och våra alternativ redovisas i en särskild motion angående bostadsbidragen, som behandlas nästa år. Någon förändring av bostadsfinansieringssystemet beträffande räntebidragsregler etc. föreslås inte i propositionen. Inte heller finns några förslag för att komma till rätta med det förhållande som bostadskommittén och nu även regeringen konstaterar, nämligen orättvisorna i fråga om ekonomiska villkor i bostadsstödets fördelning mellan olika upplåtelseformer och ägarkategorier. Det underlag som finns är, utan de ytterligare utredningar som aviserats, enligt vår mening tillräckligt för att man nu skulle kunna lägga fram förslag. I en särskild motion angående fastighetsskatten ger vi vår anslutning till höjningen av skatten för privatägda hyreshus, men vi återkommer till ett av våra tidigare förslag, nämligen att även industrifastigheter skall omfattas av en sådan skatt. Det är bra att regeringen nu föreslår att statliga ombyggnadslån skall lämnas endast om hyresgästorganisation tillstyrker detta. Detta innebär ett slags hyresgästveto mot onödiga och icke varsamma ombyggnadsåtgärder, vilket mot bakgrund av de senaste årens erfarenheter är synnerligen befogat. Mindre bra är den möjlighet för fastighetsägare att utföra omfattande ombyggnadsarbeten mot hyresgästernas vilja som ligger i formuleringen ”om ombyggnaden skulle bli fastighetsekonomiskt oförsvarbar”. Vi förutsätter här att hyresgästerna har ”besvärsrätt”, så att inte eftersatt underhåll och andra försummelser från fastighetsägare kan berättiga till lån och bidrag. Vpk har under senare år vid olika tillfällen tagit upp frågan om reglerna för ombyggnadslån. Vi tog senast upp den vid den allmänna motionstiden i en särskild motion, 1986/87:Bo210, och föreslog åtgärder mot skadlig bostadssanering. Vi ställer oss därför självfallet bakom reservation nr 19 om ändrade finansieringsregler för ombyggnader. Herr talman! Ett av syftena med bostadsförbättringsprogrammet är att stärka möjligheterna för äldre människor att bo kvar i sin egen bostad. Utvärderingen av bostadsprogrammet visar att detta syfte inte beaktats i tillräcklig utsträckning. Många människor har tvingats att flytta för gott vid en ombyggnad. Sociala kontaktnät har brutits upp. Särskilt för gamla människor har detta fått allvarliga konsekvenser. I många fall har behoven av samhällets omsorg och vård t.o.m. ökat efter en ombyggnadsprocess. För att ge bostadsförnyelsen en mera social inriktning måste man vid planering och genomförande ta större hänsyn till dem som bor i områdena. Kvarboende eller kort evakueringstid bör alltid vara en utgångspunkt för förbättringar. Vi föreslog i vår motion ett uttalande från riksdagen att en sådan målsättning skall gälla, men vi avvaktar nu, som framgår av vårt särskilda yttrande, effekten av de åtgärder som har redovisats. Den kvarboendegaranti med en typ av hyresrabatter som införs för lägenheter där hyresgäster och bostadsrättshavare bor kvar eller återflyttar efter ombyggnad är något av en nödlösning för att komma åt höga återinflyttningshyror och döljer den verkliga hyran. Förslaget är positivt då det gäller dess syfte, men förefaller dåligt övertänkt beträffande den praktiska tillämpningen. Ett genomförande löser inte problemen för ungdo = Prot. 1986/87:50 mar och andra bostadslösa, som anvisas lägenheter i det relativt stora antal 16 december 1986 hyreslägenheter till vilka ”utsanerade” hyresgäster inte kommer tillbaka. = Dm ooo oduro se Dessa ungdomar och bostadslösa erhåller ju inte någon rabatt. En rad olika problem följer av ett genomförande av förslaget såsom det föreligger. Bostadsrättshavarna och bostadsrättsföreningarna får generellt större förmåner av förslaget, eftersom erfarenhetsmässigt nästan alla bostadsrättshavare bor kvar efter ombyggnad, medan ofta hälften eller flera av de boende i hyreshus inte flyttar tillbaka. Olika hyror för samma slags lägenheter med 500-600 kr. per månad i hyresskillnad kan också bli följden. Detta blir svårt att förstå för dem med den högre hyran, likaså att bidragen utgår utan någon inkomstprövning. Vi föreslår att kvarboendegarantin begränsas till att avse enbart allmännyttiga bostadsföretag och folkrörelsekooperativa bostadsrättsföretag. Vidare föreslår vi att bidragen inte skall betalas ut till hyresvärden utan, i likhet med bostadsbidragen, direkt till resp. hyresgäst. Det som i propositionen rubriceras som ”hyresrabatter” borde enligt vår mening i stället kallas ”tillfälliga byggbidrag”, eftersom bidraget inte förenas med något krav på att hyrorna skall sänkas. Bidraget kan kanske underlätta igångsättningen av några objekt, men andra kommer troligen inte till stånd, eftersom de ändå blir för dyra. Tyvärr kommer den i propositionen uttalade förhoppningen om stimulans för byggande av små och medelstora lägenheter, som kan efterfrågas av ungdomar och invandrare, knappast att bli resultatet. Hyrorna kommer alltjämt att bli alldeles för höga. När det gäller förslagen till rambegränsningar för byggandet och räntestöd för förbättringar av bostäder under viss tid och på vissa orter — för att förhindra en del kontorsoch hotellbyggande — delar vi i stort sett utskottsmajoritetens synpunkter. Likaså delar vi synpunkterna på begränsningarna för företagen då det gäller användningen av investeringsfonder till sådant byggande. Viktigt är emellertid att uppmärksamma att rambegränsningar för stödoch styråtgärder från bl.a. länsbostadsoch länsarbetsnämnder kan behövas i stort sett över hela landet för att styra pengar och arbetskraft till i första hand bostadsbyggandet. Förslaget att tillämpningsområdet för tilläggslån skall vidgas till att avse även ombyggnadsåtgärder i hyresoch bostadsrättshus som är 30 år eller yngre är bra och ligger i linje med vad vpk tidigare förordat. De miljonprojekt för vilka regeringen föreslås kunna medge undantag från 30-årsregeln är ofta sådana som inte kan finansieras av hyresgäster i berörda områden. Det är heller inte rimligt att en del av sådana kostnader skall tas ut av hyresgäster i andra områden genom s.k. hyresutjämning inom resp. bostadsföretag. Exempel från olika projekt i Storstockholmsområdet — Rinkeby, Grantorp, Saltskog, Granängsringen, Brandbergen — visar på kostnader i storleksordningen 200 000-500 000 kr. per lägenhet och att avhjälpande av brister och byggfel utgör en stor del av dessa kostnader. Det är därför tveksamt om den ram för tilläggslån som föreslås, 50 milj.kr. första halvåret 1987 och 100 milj.kr. under budgetåret 1987/88, kommer att räcka till. Vi återkommer eventuellt till detta i samband med budgetpropositionen. Tyvärr har bostadskommitténs förslag när det gäller stöd till de allmännyt 51 tiga bostadsföretagen inte följts upp i regeringens proposition. Bostadsföretag som under en följd av år haft problem med outhyrda lägenheter, dåliga bostadsmiljöer, byggfusk och andra brister i olika bostadsområden behöver verkligen ett riktat stöd i olika former. Möjligheten till ett stöd för inköp av äldre hyresfastigheter för de bostadsföretag som begär detta hör till sådana förslag. Förslaget om att — för tredje gången — förändra villkoren för kravet på konsolideringsfonder, så att enbart de hus som är äldre än tio år skall omfattas, ser vi som ytterligare ett steg på väg mot en avveckling av de konsolideringsfonder för allmännyttan som enligt vpk:s mening aldrig borde ha införts. Kritiken som riktats mot kravet på konsolideringsfonder för allmännyttiga bostadsföretag har för övrigt omfattats bl.a. även av bostadskommittén och hyresgäströrelsen. Vi upprepar nu vårt krav på ett avskaffande av konsolideringsfonder som villkor för allmännyttiga bostadsföretags möjlighet att erhålla statligt räntestöd. Förslaget om en sammanslagning av statens planverk och bostadsstyrelsen förefaller vara ganska dåligt underbyggt, och det är svårt att se de bostadspolitiska eller organisatoriska fördelarna med en sådan sammanslagning. Man får ett intryck av att man här börjat i fel ända, dvs. att man först bestämt sig för en sammanslagning innan man utrett frågan om uppgifterna och konsekvenserna. Uppgifterna för de båda verken är mycket olika, och de motiv som åberopades vid inrättandet av planverket som fristående organ för över 15 år sedan kvarstår i huvudsak och har snarast förstärkts, bl.a. med tanke på den nya planoch bygglagen och naturresurslagen . Det är enligt vår mening viktigt att framhålla att en omorganisation inte får leda till att möjligheterna försvåras att bedriva en bostadspolitik med social inriktning. Det är också viktigt att länsorganens och kommunernas kontakter i fråga om bostadsförsörjning och samhällsplanering, låneärenden m.m. inte försvåras och försämras genom en starkt centraliserad byråkratisk organisation, som kan bli resultatet av den föreslagna sammanslagningen. Innan frågan om en sammanslagning avgörs bör i vart fall en ordentlig utredning komma till stånd för att närmare belysa organisation och arbetsuppgifter samt effekterna av en sådan åtgärd. Vi föreslår en sådan utredning. Herr talman! Bostadsutskottet har med anledning av att riksbanksfullmäktige beslutat att upphäva den allmänna placeringsplikten behandlat frågan om avveckling av prioriteringssystemet för bostadsobligationer och Statens bostadsfinansieringsaktiebolags upplåning. Vpk har tidigare i olika sammanhang varnat för åtgärder som innebär en anpassning till den s.k. marknadsräntan och därmed till en högräntepolitik. De av riksbanken, med regeringens goda minne, genomförda åtgärderna medför ökade räntekostnader för statligt belånade bostäder i förhållande till det tidigare prioriterade finansieringssystemet. Den ökning av kostnaderna för räntebidrag som nu blir ett resultat av upphävandet av placeringsplikten och avprioriteringen måste enligt vår uppfattning innebära ökade anslag till räntebidrag. Det får inte innebära en ökning av boendekostnaderna och att utrymmet för nödvändiga bostadspolitiska förbättringar minskas. En återgång till vad som gällde före den 1 december 1986, dvs. en återgång till placeringsplikten och 87:50 tas, om de av oss befarade konsekvenserna uppstår. 16 december 1986 Låt mig slutligen i samband med behandlingen av detta betänkande göra — — —:||tt: några kommentarer till den aktuella bostadspolitiska situationen, den akuta Bostadspolitiska frågor, m.m. bostadsbrist som råder och som är mest uttalad för ungdomar och ensamstående, för flyktingar och invandrare, framför allt i storstadsområdena. Det är de som är förlorarna på dagens bostadsmarknad, där de ekonomiskt starka marknadskrafterna styr. I Stockholm köar omkring 25 000 ungdomar under 25 år för en lägenhet. I Göteborg och Malmö är köerna också mycket stora. Varje dag flyttar ytterligare ett 30-tal ungdomar till de tre storstäderna — det blir omkring 10 000 ungdomar till på ett år! Grundorsakerna till detta är att det finns för få lägenheter, att det byggs på tok för litet och att hyrorna är för höga. De idéer som finns och de försök som har gjorts med särskilda former för ungdomsboende är bra och måste tas till vara och utvecklas ytterligare. Det gäller bl.a. Halmstads ”Ungbo”, Örebros ”Hejbo” och olika försök i Luleå, Södertälje, Göteborg och andra orter. Det räcker emellertid inte med dessa olika försök, det måste nu till ordentliga generella insatser så som bl.a. vpk tidigare har påpekat. Det gäller ett riktat stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen, så att de kan bygga fler och billigare hyreslägenheter, men även så att de kan förvärva centralt belägna hyresfastigheter. Det gäller ett ökat byggande av hyreslägenheter över huvud taget. Ungdomar, ensamstående och invandrare efterfrågar helt naturligt hyreslägenheter. Hyrorna i nyproduktionen måste sänkas genom en sänkning av den garanterade räntan, och hyreshöjningarna måste stoppas, bl.a. genom att de årliga upptrappningarna bromsas. Omvandlingen av hyreslägenheter till bostadsrätter och andelslägenheter måste stoppas och hembudsskyldighet och reglerade priser på bostadsrätter införas. Kontoriseringen av bostadslägenheter måste hejdas och redan kontoriserade lägenheter återställas till bostäder. Andrahandsmarknaden och den svarta lägenhetshandeln måste saneras. All privat handel med hyreshus och olika slag av spekulation i bostäder måste snabbt begränsas och stoppas. En rättvis fördelning av nyproducerade och lediga lägenheter efter behov och inte efter privata kontakter och plånbokens tjocklek måste äntligen åstadkommas. För att göra detta möjligt måste bostadsanvisningslagen förbättras och tillämpas på sätt som bl.a. bostadskommittén har föreslagit. Jag vill i detta sammanhang varna för att söka lösa problemen med bostadsbristen genom att kraftigt pruta på utrymmesoch utrustningskraven, liksom att genom särskilda ungdomskontrakt ge någon kategori hyresgäster ett sämre besittningsskydd då det gäller uppsägningar, byte av lägenhet osv. Det är säkerligen ingen majoritet av ungdomar som under en längre tid vill pruta på standardkraven. De flesta har vuxit upp med en ganska bra boendestandard och vill säkert ha det också i den egna lägenheten. Den nuvarande utvecklingen på bostadsmarknaden i storstadsområdena innebär en katastrof. Hela den sociala strukturen håHer på att förändras. Ojämlikheten mellan centrala och attraktiva delar och främst hyreshusföror 53 ter kommer att förstärkas. Herr talman! Bara den som anser att segregationen skall öka, att bostaden skall vara en handelsvara, att ungdomar, arbetare och invandrare bör koncentreras till vissa områden och medeloch överklass till andra, kan acceptera denna utveckling. Dagens situation är sådan att vi inte kan vänta på lösningar någon gång i framtiden. Regeringen och arbetarrörelsens partier i riksdagen måste känna sitt ansvar och genomföra åtgärder som snabbt kan stoppa den nuvarande utvecklingen — i strid med de borgerliga partierna och de fria marknadskrafter de förlitar sig till! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 6, 13, 19, 27 och 28 vid bostadsutskottets betänkande nr 7. Så till den föreslagna höjningen av fastighetsskatten. Regeringens förslag beträffande höjning med en halv procent av fastighetsskatten fr.o.m. år 1987 gäller endast konventionellt beskattade hyreshusenheter samt hyreshus på lantbruksenhet. Generellt sett kan man säga att för enskilda ägare av hyreshus motsvarar förslaget de kostnadsökningar som de allmännyttiga bostadsföretagen haft år 1986, som en följd av extra upptrappningar av garanterade räntan som riksdagens majoritet, mot vpk:s röster, beslutade om i våras. Bostadsutskottets s-vpk-majoritet har tillstyrkt förslaget men samtidigt föreslagit att en kompensation skall ges till de fastigheter som får en höjd fastighetsskatt men redan tidigare fått vidkännas en extra upptrappning av den garanterade räntan. Det betyder att man föreslår i princip och i sak samma slags behandling som vid fastighetsskattens införande. Det betyder i sin tur att någon remiss till lagrådet för behandling av frågan inte kan anses motiverad då det egentligen inte är något nytt i förhållande till vad lagrådet redan yttrat sig om då skatten infördes — det handlar ju om en höjning av skattesatsen i syfte att få större rättvisa mellan olika ägarkategorier. Från vpk har vi i detta sammanhang återkommit till vårt förslag om att även industrifastigheter skall omfattas av fastighetsskatten. Att fastigheter vilka betecknas som industrifastigheter undantas från fastighetsskatten är svårförståeligt för många, och några bärande skäl varför det skall vara så har egentligen inte framförts. Nu omfattas exempelvis inte bensinstationsanläggning med affärslokaler för livsmedel m.m. av skatten, medan andra fastigheter med affärslokaler, kontor, bostäder osv. gör det. I en debatt i riksdagen den 11 december 1984 angavs, som svar på frågan varför man då inte tog med industrifastigheter, att regeringen ämnade ta upp industrifastigheterna i annat sammanhang. Nu har det gått två år, och fortfarande säger de som nu inte vill gå med på förslaget samma sak, eller att frågan om skatten skall omfatta även industrifastigheter borde utredas i ett vidare sammanhang. En mera generellt verkande skatt skulle innebära större rättvisa mellan olika ägarkategorier och torde, som sägs i vpk-reservationen, dessutom bli lättare att administrera och kontrollera. Dessutom, inte minst viktigt i bostadspolitiskt sammanhang, skulle skatt även på industrifastigheter möjliggöra en välmotiverad omfördelning, i detta fall från industrikapital till hyresgäster och andra bostadskonsumenter. Även företagen bör medverka till bostadsförsörjningen och tillföra bostadsmarknaden resurser så att exempelvis ett normalinkomsthushåll får råd att efterfråga en tillräckligt stor, modernt utrustad bostad. Prot. 1986/87:50 De ökade intäkter som blir följden av att också industrins fastigheter 16 december 1986 skattebeläggs kan enligt vissa beräkningar, som gjordes vid skattensinföran= = m ooo oea de, uppskattas till ca 1 miljard kronor per år fr.o.m. 1987. Intäkter av en sådan storleksordning kan i så fall bl.a. användas till riktat stöd och åtgärder till främst de allmännyttiga bostadsföretagen i syfte att undvika hyreshöjningar, och till förbättring av bostadsbidragen. Frågor som inställer sig är naturligtvis: Har vi råd att fortsätta att inte ta vara på denna möjlighet? Vad väntar man på? Har storföretagen sagt ifrån — eller varför kommer inte regeringen med förslag till en för företagen ganska marginell utgiftsökning? Jag yrkar bifall till reservation nr 3 vid skatteutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Om jag har noterat de framförda yrkandena på rätt sätt, har ingen hitintills yrkat bifall till bostadsutskottets hemställan i dess helhet, så jag ber att få göra detta inledningsvis. Jag gör det i den trygga förvissningen att betänkandet är en bra utgångspunkt för den fortsatta bostadspolitiska verksamheten. Det gör det också betydligt enklare för oss som på olika sätt deltar i denna verksamhet. Det samlar upp många av de tankar och ord som har funnits i utredningar och i andra sammanhang och bildar via en proposition en plattform som gör det möjligt att gå till handling på olika sätt. Det gör det också mycket enklare för oss som deltar i debatten. Mycket finns med, vilket gör att vi kan vara relativt kortfattade. Men på ett intressant sätt visar betänkandet också på skiljelinjerna i bostadspolitiken. Där tror jag inte det är någon överdrift att påstå att ingenting är nytt. Det är nämligen i utomordentligt få delfrågor som det finns en annan uppställning än vad det brukar vara — dvs. på ena sidan står moderata samlingspartiet och på den andra finns socialdemokratin, vpk och mittenpartierna. Jag vill litet grand varna för att falla i den fälla som den alltid lika vänlige och verserade Rolf Dahlberg har gillrat. Tonläget är ett, men effekterna av den politik han förordar är helt andra. Rolf Dahlberg jonglerar mycket elegant med begrepp som ”karusell med skattebetalarnas pengar”, och därmed vill han på något sätt få oss att tro att genom en alltmer ökande fart skall centrifugalkraften slänga ut pengar slumpvis i det ”subventionssamhälle” som han också talar om. Lösningen enligt Rolf Dahlberg är att äga sin lägenhet och dessutom skall det ske ett bosparande med statliga premier. Men man måste alltid be politiker att svara på frågor och beskriva sin bild av det samhälle som deras politik leder fram till. Jag tror att det skulle vara välgörande om Rolf Dahlberg ville ge en enkel beskrivning av den marknadsekonomi vars Höga visa han sjunger. Vad blir t.ex. egentligen inflyttningshyran i en nybyggd trerumslägenhet? Det skulle säkert vara upplysande för många att få den sifferuppgiften. Sedan fortsätter Rolf Dahlberg som vanligt med resonemang omkring planverket. Jag skall inte be honom upprepa den tidigare argumentationen, såvida det inte har tillkommit något nytt. Den moderata ståndpunkten är ju att planverket skall upphöra. Dess uppgifter skall antingen avvecklas eller 55 föras över till privat verksamhet. Ge oss då besked, om det finns någon sådan uppdelning, om vad som skall försvinna och vad som skall bli privat verksamhet. Och svara, om det finns något svar på den frågan: Finns det över huvud taget ingenting i planverkets nuvarande verksamhet som är värt att bedriva i allmän regi? Låt mig så, herr talman, gå över till att kortfattat kommentera ett par tre reservationer — först den som handlar om långivning till lägenhetssammanslagning. I det sammanhanget säger reservanterna i princip nej till lån till lägenhetssammanslagningar. Det är enligt min mening ett mycket passivt, defensivt synsätt. Man måste ju då utgå från föreställningen att det i alla avseenden är bra som det nu är. Det skall inte förekomma några stimulanser. Alternativt: marknadskrafterna skall klara allt. Men det kan också vara ett uttryck för en grumlig syn på detta med orsak och verkan. Möjligen vill man påstå att det är lånemöjligheterna som driver fram en sammanslagning. Som jag ser saken föranleder det den självklara frågan: Tror verkligen reservanterna att det är lånen som driver fram lägenhetssammanslagningarna? Den andra argumentationslinjen när det gäller denna reservation är att ej subventionera en utveckling som inte är önskvärd. Ja, det är ju ett påstående i sig. Birgitta Hambraeus utvecklade detta något, och hennes resonemang föranleder frågan: Är det verkligen så, att Birgitta Hambraeus vill förbjuda sammanläggning av smålägenheter? Av Birgitta Hambraeus resonemang att döma kunde man nästan dra den slutsatsen. Majoritetens uppfattning är att den här lånemöjligheten bör finnas kvar. Den kan med stor fördel hanteras inom ramen för det planeringssystem för bostadsförsörjningen som vi i dag har. Sedan skall jag gå över till reservation nr 19, som handlar om reglerna för ombyggnadslån. I slutet av reservationen skriver man: ”Det är sålunda angeläget att reglerna för ombyggnadslån inte är utformade på ett sådant sätt att en fastighetsägare kan komma i åtnjutande av lån för t.ex. löpande underhåll och mindre reparationer genom att dessa inordnas i en större ombyggnad. Enligt bostadsutskottets mening bör inte heller ombyggnadslån kunna komma i fråga för alltför luxuösa ombyggnader.” Man vill att detta skall gälla i form av ett tillkännagivande avsett att vara underlag för den fortsatta verksamheten. Jag tror dock att man bör läsa reservationen ett par gånger och fundera över vad som egentligen sägs där. Man vill inte att bestämmelserna skall gälla mindre reparationer. Men då måste man, tycker jag, fråga sig när en mindre reparation inte längre är en mindre reparation. Vill man på detta sätt möjliggöra att större reparationer skall omfattas av bestämmelserna? I den andra av de nyss citerade meningarna säger man att ”alltför luxuösa ombyggnader” inte skall komma i fråga. Ja, men vilken typ av luxuösa ombyggnader skall komma i fråga? Beträffande reservation nr 19 har jag kommit till den slutsatsen att denna — om man nu gör en vänlig bedömning av densamma — är tämligen onödig. Om man gör en mera hårdhänt granskning, framstår den som direkt dålig, därför att förhållandena därmed blir svårtolkade och dubbeltydiga. Sedan några ord om kvarboendegarantin. Man säger att den verkar i motsatt riktning — dvs. den är kostnadsuppdrivande. Jag tror att många blir störda av ett sådant resonemang. Det är nämligen att göra en grov Prot. 1986/87:50 generalisering. När jag varit ute bland olika människor har jag fått den 16 december 1986 uppfattningen att de egentligen upplever det som en oförskämdhet mot dem som gör upprustningar att man skall ta i mer än som är nödvändigt. Litet grand visar det på att det är bristfälliga kunskaper om vad som är orsak och verkan som kommer till uttryck i reservationen. Om den administrativa hanteringen har jag egentligen mycket att säga. Men jag nöjer mig med att peka på det faktum att man talar om en försöksperiod. Jag tror att man under en sådan försöksperiod kommer att klara ut en del av de bekymmer som nu diskuteras. Det är just därför som man har föreslagit att detta skall gälla under en försöksperiod. Kanske är det av vikt att i stället fråga sig: Är den hyresökning som uppkommer vid upprustning verkligen ett problem? Säger man att det ett problem, tror jag att Erling Bager skulle behöva fundera litet på vad man då skall göra. Menar Erling Bager att lösningen är att man skall rusta upp mindre? Men om man anser att hyresökningen är ett problem, går det ju inte att bara säga nej, nej, nej. Om hyresökningen inte anses vara något problem, får man bestämma sig för om man skall fortsätta att kritisera förslaget från teknisk-administrativa utgångspunkter eller om man i stället skall tala om vad man egentligen är emot. Varför då inte säga rakt ut att ni vill att hyresgästerna själva skall bära de här kostnaderna fullt ut — om ni nu inte innerst inne faktiskt vill att upprustningsverksamheten skall avstanna? Sedan till reservation nr 18, där reservanterna begär en redovisning av | | utfallet av de år 1985 antagna reglerna för ombyggnad av ålderdomshem. Även den reservationen är värd att citeras. Man säger: ”Enligt vad utskottet erfarit har — — — undantagsmöjligheterna — — — inte kommit att tillämpas enligt de intentioner som låg bakom det nu åsyftade riksdagsbeslutet.” Jag har själv deltagit vid utskottets behandling av detta ärende. Men jag | har inte något som helst underlag för ett påstående av det slag som görs från | minoritetens sida. Jag tänker då på uttrycket ”enligt vad utskottet erfarit”. Jag tror att det skulle vara bra om man tog fram det material som man stöder | sig på när man skriver som man gör. Vad är det man har erfarit? Den sist | citerade meningen avslutas alltså med orden ”enligt de intentioner som låg bakom det nu åsyftade riksdagsbeslutet”. Ja, vad menas med det? Vill man | påstå att beslutet förfuskas? I så fall tycker jag att man skall säga det i klartext och så upp till bevis. Den diskussion man borde föra i detta sammanhang tror jag skulle grundas på någonting helt annat. Man borde ställa frågan: Är det lämpligt att så relativt snabbt efter det att reglerna trätt i kraft verkligen genomföra nämnda redovisning? Jag tror att detta är betydligt mindre kontroversiellt än man försöker göra det till. Bostadsministern har faktiskt aviserat en redovisning, precis som utskottet tidigare har beställt. I och för sig är jag mycket benägen att fortsätta debatten. Men alla vi här bör väl avstå från upprepningar och i stället vara relativt kortfattade. Därför avstår jag från att ytterligare utveckla majoritetens syn. Således upprepar jag bara mitt yrkande om bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 7 i dess helhet.

Herr talman! Per Olof Håkansson berörde mitt tal om karusellen med skattebetalarnas pengar och frågade om det fanns några belägg i det avseendet. Kanske är det något av ett politiskt slagträ man här använder sig av. Ombyggnadsbestämmelserna är reglerade in i minsta detalj. Det har medfört, vilket ju erkänns i propositionen, att många ombyggnader blir mer omfattande än de skulle ha blivit om de här reglerna inte fanns. Vad gör man då när man upptäcker det? Jo, när man på bostadsdepartementet ser att inflyttningshyrorna, nyhyrorna i ombyggda lägenheter, blir för höga, kliar man sig i huvudet och funderar på vad man skall göra åt saken. I stället för att ändra reglerna så, att vi får en varsam ombyggnad — som blir billigare — inför man alltså någon form av återflyttningsbidrag som skall fungera under tre år, med avtrappning. Men då, om någonsin, är det väl fråga om en karusell. Först skapar man således regler och ger bidrag som uppmuntrar till alltför stora insatser. Sedan måste man bevilja nya subventioner för att klara av det man först hade beslutat om. Per Olof Håkansson ville ha en enkel beskrivning av de förhållanden som skulle råda om jag fick bestämma. Han ville veta vad inflyttningshyran för en nybyggd trerummare skulle bli. Per Olof Håkansson vet mycket väl att jag inte kan svara på den frågan, och det kan inte heller han göra. Däremot kan jag säga att många av de förslag som vi lagt fram har inriktningen att kostnaderna för bostaden skall minska. Vi vet ju att en sådan upplåtelseform som bostadsrätten är billigare än hyresrätten. Jämförande undersökningar har ju visat att uppemot 20 26 är billigare. Vi förordar hyresrätt, medan socialdemokraterna numera av någon anledning motarbetar hyresrätt. Där har ni ett svar. Vi tror också att ägarlägenheter skulle kunna förvaltas billigare. När det gäller uppdelning av planverket blev inte Per Olof Håkanssons beskrivning riktig. Vad vi har sagt är att en del uppgifter bör avvecklas, medan en del bör överföras till andra myndigheter. Vi är inte halsstarriga, utan vi vet att det finns uppgifter som kanske måste överföras, medan andra i sin tur kanske passar att handhas i privat regi. Herr talman! Nu är det kanske många som tror, efter att ha lyssnat till den trygga skånskan från Per Olof Håkansson, att allt han här säger är riktigt. Men jag får då lov att säga att så inte är fallet.

Herr talman! När det gäller sammanläggningen av de små lägenheterna vill jag säga att på senare år har enligt statistiken antalet smålägenheter stadigt minskat. Det är tydligt att ROT-lånen har inneburit att de små lägenheternas antal blir mindre och mindre. Ändå efterfrågas de mer och mer. I propositionen nämner Hans Gustafsson att takten i sammanslagningen nu har gått ner. Det är inte längre så många lägenheter som slås ihop. Det verkar som om bostadsministern är inne på att det inte är särskilt lämpligt att fortsätta att slå ihop smålägenheter — åtminstone inte lika mycket som man gjorde förut. I bostadsutskottets betänkande 7 säger vi också på s. 23: ”Åtminstone på kort sikt kan det således finnas skäl att inte slå ihop små lägenheter.” Men vi gör inga förändringar när det gäller möjligheterna att få fördelaktiga lån. Jag Prot. 1986/87:50 skulle vilja säga att detta är ett exempel på hur svårt det sedan blir för de 16 december 1986 verkställande myndigheterna att faktiskt tolka vad vi säger. Vi säger att. = Jy od omeroer egentligen bör man nog inte osv., men lånen finns. Vi gör inte något tillkännagivande, vi kommer här bara med någon sorts allmänt, till inte förpliktande tyckande. Per Olof Håkansson påstår att vi i vår reservation ville förbjuda sammanläggning. Ingalunda! Vi säger att vi inte kan förneka att det i enskilda fall kan finnas motiv att lägga samman lägenheter. Men vi tycker att om en sådana sammanläggning skall ske, så får den finansieras på den ordinarie kreditmarknaden. Vi bör alltså inte subventionera en utveckling som, enligt vad vi alla tycks vara överens om, egentligen inte är önskvärd. Låt oss i stället använda pengarna till radonlån, till att lämna fördelaktiga lån för installationer som gör att man blir av med radonfaran. Jag tycker att reservation 17 är mycket väl motiverad, och jag yrkar ännu en gång bifall till den.

Herr talman! Man kan föra en debatt på olika sätt. Man kan försöka tillföra debatten någonting eller kommentera viktiga saker då det gäller den akuta bostadspolitiska situation vi befinner oss i — eller också kan man göra som Per Olof Håkansson och strikt hålla sig till vad majoriteten har sagt i det betänkande som behandlas. Det står naturligtvis var och en fritt att göra som han vill. Men jag måste säga att inte tillför det en bostadspolitisk debatt särskilt mycket att använda den metod som Per Olof Håkansson i det här fallet har valt. Nog hade det mot bakgrund av hur det ser ut här i vårt land på bostadspolitikens område, mot bakgrund av vad jag sökte beskriva i mitt anförande, varit angeläget att få någon kommentar från utskottets sida om hur man ser på dessa frågor. När det gäller ombyggnadslån sade jag i debatten att vi självfallet ansluter oss till reservation 19. Det gör vi mot bakgrund av att vi flera gånger har aktualiserat de brister som föreligger på grund av de alltför generösa bidragsbestämmelser som har funnits. De har inneburit att fastighetsägarna har kunnat tjäna stora pengar på dem genom att man har utnyttjat tillfället att klara under många år försummat underhåll och försummade reperationer av bostadslägenheter. Det gäller pengar för underhåll och reparationer som hyresgästerna varje månad betalat i sin hyra men som har försvunnit i fastighetsägarnas fickor. Nu har man alltså utnyttjat de mycket generösa bidragsbestämmelser som har funnits till att få lån och bidrag för detta ändamål. Det har vi påtalat förut, och därför ger vi också nu vår anslutning till reservation 19 i detta sammanhang. Sedan vill jag notera att Per Olof Håkansson tydligen inte har någonting att säga beträffande sammanslagningen av bostadsstyrelsen och planverket, trots att han vet att det härvidlag råder mycket delade meningar och har uttryckts stora farhågor från olika håll. Han har ingenting att säga om den slopade placeringsplikten och avvecklingen av de prioriteringsvillkor som nu finns beträffande bostadslånen. Nog vore det i varje fall värt att göra någon kommentar också till de frågorna.

Herr talman! Per Olof Håkansson tog upp reservationen om långivning till lägenhetssammanslagning, i vilken folkpartiet, moderaterna och centerpartiet yrkat avslag på sådan långivning. Jag tycker det finns goda grunder att arbeta för en politik där de generösa lånen för att skapa större lägenheter bromsas. I Göteborg har utvecklingen accelererats ganska mycket. Mellan åren 1978 och 1984 har 3 500 mindre lägenheter — ettor och tvåor — på det sättet försvunnit. Via sammanslagningar har större rumsenheter skapats — fyra-, femoch sex-rumslägenheter. Detta har varit mycket negativt för ungdomar som efterlyser små lägenheter. Det har också varit negativt för äldre personer som kanske önskat byta till mindre lägenheter, vilka är lättare att städa och hålla ordning i. Vi tycker att lånen har varit alltför generösa. Lånen har lett till att utvecklingen har gått för fort, och en skevhet i lägenhetssammansättningen har uppstått. Per Olof Håkansson tog också upp ROT-lånens ramar. Jag tycker att regeringens politik karakteriserats av stor ryckighet. Först har vi i folkpartiet under många år kritiserat regeringen för att ha haft för vidlyftiga ramar. Därefter har regeringen plötsligt bromsat och föreslagit en halvering av ramarna för Göteborg, Stockholm och Malmö. Detta skapar en ryckighet på byggnadsmarknaden. De mest angelägna förslagen till ombyggnad av äldre fastigheter kommer kanske inte att kunna genomföras. Också vi tycker att de medel som står till förfogande för ombyggnadslån skall minskas. Inga lyxsaneringar skall genomföras utan endast nödvändiga reparationer. Regeringen borde förändra ramarna i stället för att halvera programmet, vilket verkar vara en panikåtgärd. Kvarboendegarantin ser vi som ett sätt att ytterligare pressa upp byggnadskostnaderna. Det kommer att bli den konsekvensen i ett längre perspektiv. Efter de tre år under vilka bidraget utbetalas kommer hyresgästerna att drabbas. Vi anser från folkpartiets sida att det finns goda skäl till att yrka avslag på regeringens förslag om bidrag till lägenhetssammanslagningar och kvarboendegarantier. Vi förordar även förändrade ramar för ROT-lånen.

Herr talman! Jag vill, herr talman, börja med att svara Tore Claeson, som efterlyste en bostadspolitisk analys. Då har jag att träffa ett val. Tore Claeson gjorde ju en sådan analys, och mitt val står då mellan att antingen glädja honom genom att upprepa i stort sett vad han sagt eller glädja kvittningsmännen och försöka hålla mig inom den angivna tidsramen. Jag väljer att glädja kvittningsmännen. Även om Tore Claeson blir ledsen för det vill jag peka på att det samtidigt är uttryck för en uppskattning, dvs. att jag till stor del kan ställa upp för Tore Claesons analys. Tore Claeson fortsatte med att ställa ett stort antal detaljfrågor om synen på planverket, placeringsplikten etc. Där måste jag ge honom ett nytt erkännande, nämligen att jag tror att han är läskunnig. Jag valde — som Tore Claeson också påpekade — att avstå från att upprepa vad som redan var skrivet. Får jag sedan till Birgitta Hambraeus helt kort säga för det första beträffande sammanslagningen av smålägenheter att takten i sammanlägg = Prot. 1986/87:50 ningen av smålägenheter faktiskt har minskat. För det andra måste man i 16 december 1986 många fall lägga ihop smålägenheter då man skall lösa tillgänglighetsproble= = DH. oder osa men. Valde man att inte gripa sig an smålägenheterna, skulle man i utomordenligt många fall hamna i stora bekymmer med att lösa de problemen, exempelvis när det gäller att bygga in en hiss. Det var upplysande att lyssna på Rolf Dahlberg. Han menade att man inom departementet skulle ha suttit och kliat sig i huvudet men så småningom kommit fram till någonting. Jag kan då konstatera att Rolf Dahlberg uppenbarligen inte har kliat sig färdigt i huvudet, eftersom han inte kan ge något svar på den enkla frågan: Vad leder en samlad bedömning av den moderata politiken fram till för hyresgästerna? Min fråga var ju: Vad kommer inflyttningshyran i dag — i december 1986 — att bli i en nybyggd lägenhet? Då säger Rolf Dahlberg att det kan han inte svara på. Det är upplysande i sig: moderaterna har ingen aning om vad deras politik leder fram till!
Herr talman! Per Olof Håkansson säger att jag gjorde en bostadspolitisk analys som det inte fanns någon anledning för honom att kommentera. Detta tolkar jag gärna på det sättet att han instämmer i den analys jag gjorde om förslag till åtgärder. Det gläder mig om så är fallet. Sedan måste jag säga att det är ett nytt inslag i riksdagsdebatterna att man tar hänsyn till kvittningsmännen när det gäller att bestämma sig för om man skall yttra sig eller inte i en fråga. Det är en besynnerlig ordning. Jag kan som kvittningsman naturligtvis kvittera med att säga att det är i och för sig tacknämligt om Per Olof Håkansson har omtanke om oss kvittningsmän, men jag tycker att vi borde ha större omtanke om vad som eventuellt kommer ut till allmänheten från den här kammaren och det här huset då vi diskuterar så viktiga frågor som vi gör i dag i anslutning till detta betänkande.
Herr talman! Per Olof Håkansson återkommer med frågan om vad en trea kostar i inflyttningshyra i en ”moderat” bostad, så att säga. Det är ju fullständigt omöjligt att svara på den frågan; det beror ju på hur stor lägenheten är, var den ligger, vilken upplåtelseform den har, vid vilken tidpunkt i framtiden den kommer att byggas osv. Men som jag sade har vi på en rad punkter givit klara besked om hur människornas ekonomiska situation skall kunna bli bättre: vi vill sänka marginalskatterna för alla, vi vill ge ett barnavdrag för alla föräldrar med 15 000 per barn. En tvåbarnsfamilj får då dra av 30 000 kr. Det är mycket pengar. Vi sänker vidare kommunalskatterna runt om i landet där vi har inflytande över politiken, och vi ger möjlighet för de bostadssökande att välja upplåtelseform, vilket ju inte ni socialdemokrater gör längre. Allt detta sammantaget ger människorna tillfälle att välja sin bostad på ett annat sätt. Vi skulle dessutom ta bort en rad fördyrande bestämmelser på lånesidan, när det gäller Svensk Byggnorm osv., och vi skulle ge de byggande företagen möjlighet att bygga enklare och billigare lägenheter. Det skulle alltså finnas valfrihet. 61 Detta har vi ju många gånger pekat på tidigare — det är alltså egentligen 16 december 1986 ingenting nytt för Per Olof Håkansson, som står här och begär att man i kronor och ören skall kunna redovisa vad en bostad kostar i framtiden. Det är ju helt omöjligt att svara på detta — det är vissa principer som vi vill redovisa. Sedan får man göra bedömningar utifrån dem.
Herr talman! Jag vill varna Tore Claeson för att dra alldeles för stora växlar på min reaktion genom att säga att vi är överens om analysen. Vi är visserligen i stora delar överens om själva analysen, men att därifrån omdelbart hoppa över till det åtgärdspaket som Tore Claeson har redovisat är en helt annat sak. Det har jag inte uttalat mig om, utan bara sagt att vi är överens om analysen. Jag beklagar i och för sig att jag inte upprepade den analys som Tore Claeson gjorde, men det berodde på att jag i någon mån ville vara effektiv och spara på kammarens tid. Rolf Dahlberg försökte krypa ur det läge han har försatt sig i genom att rent allmänt redovisa den moderata bostadspolitiken när jag begärde en precisering av effekterna. Jag har inte talat om framtiden, om några konstiga upplåtelseformer och andra varianter, utan min fråga var bara: Vad kostar det att flytta in i en nybyggd trerumslägenhet i dag, i december 1986? Jag skall medge att det finns två olika varianter: det kan rimligtvis bli fråga om antingen en hyreslägenhet eller en bostadsrättslägenhet. Som svar på detta har då Rolf Dahlberg bara att säga: Det vet vi inte; det kan vi inte svara på i dag. Jag tycker att det är ganska belysande att moderaternas främste bostadspolitiske talesman inte har någon uppfattning om vilka effekter den moderata bostadspolitiken, applicerad på den verklighet vi står mitt uppe i, kan leda till för de hyresgäster som skall flytta in i lägenheterna.

Fru talman! Jag skall prata om skatteutskottets betänkande 1986/87:16, som handlar om fastighetsskatten. År 1982 infördes, som vi redan hört, den s.k. hyreshusavgiften. Denna ersattes den 1 januari 1985 med den statliga fastighetsskatten. När fastighetsskatten infördes breddades också skattebasen till att omfatta ombyggda fastigheter, hotelloch restaurangbyggnader, småhus och såväl småhus som hyreshus på lantbruksenheter. Skatten bestämdes till 1,4 92 för schablonbeskattade fastigheter och till 2 70 av taxeringsvärdet för övriga fastigheter. Här kan noteras att allmännyttans fastigheter ofta är schablonbeskattade. De belastades alltså med en lägre skatt. När detta förslag presenterades för riksdagen hade frågan inte varit föremål för utredning och ordentlig remissbehandling. Då hävdades att eftersom propositionen byggde på den gamla hyreshusavgiften var det inte nödvändigt med utredning eller remissförfarande, trots att skattebasen den gången väsentligt utvidgades. Lagrådet, som då fick möjlighet att avge yttrande, uttalade vid sin granskning av förslaget att rådet haft begränsade möjligheter att bedöma förslaget, beroende på avsaknad av sedvanlig utredning och sedvanligt 65 remissförfarande. Trots detta hade lagrådet ändå kritik att anföra mot förslaget. Man sade att det var krångligt och oöverskådligt och ansåg att förslaget var på gränsen till vad som från rättssäkerhetssynpunkt kunde accepteras. Regeringen ändrade till viss del förslaget. Vid kammarbehandlingen av det ändrade förslaget begärdes att skatteutskottets betänkande skulle återförvisas för att lagrådet skulle få möjlighet att granska det ändrade förslaget. Ärendet återförvisades av kammaren, men skatteutskottets majoritet avstyrkte begäran om lagrådsremiss under hänvisning till att en fördröjning av förslaget skulle betyda avsevärt men, och fastighetsskatten drevs igenom. I den nu aktuella propositionen föreslås att fastighetsskatten höjs med 0,5 20 till 2,5 Ze i fråga om konventionellt beskattade hyreshus samt hyreshus på lantbruksenheter. Det är alltså de privata fastighetsägarna som drabbas. Däremot sker ingen höjning för de s.k. allmännyttiga bostadsföretagens fastigheter, som i dag beskattas med 1,4 96. Bakgrunden till förslaget är att det under 1986 skett en upptrappning av de garanterade räntorna. Detta i sin tur har lett till höjda kapitalutgifter för i första hand de allmännyttiga bostadsföretagen, som i sin tur varit tvungna att höja hyrorna. Dessa hyreshöjningar har också kommit de privata hyresvärdarna till del. Eftersom så skett vill regeringen nu från de privata fastighetsägarna dra in den höjningen till staten genom en höjd fastighetsskatt. Av det privata fastighetsbeståndet har emellertid ungefär 250 000 lägenheter räntebidrag. Dessa har alltså också drabbats av upptrappningen av de garanterade räntorna och därmed fått höjda kapitalutgifter, men de drabbas ändå av den höjda fastighetsskatten. De drabbas alltså dubbelt: dels av upptrappningen, dels av höjd fastighetsskatt. Inom det s.k. allmännyttiga bostadsbeståndet, som i dag inte betalar mer än 1,4 Yi fastighetsskatt, finns det ca 275 000 lägenheter som inte drabbats av någon extra upptrappning och som därigenom tjänar på de höjda hyrorna. Dessa tjänar alltså dubbelt: De får ingen upptrappning och ingen höjd skatt. Förutom den orättvisa som byggs in i systemet uppstår här också en snedvridning av konkurrensen. Det nu föreliggande förslaget om höjd fastighetsskatt är alltså utformat på ett sätt som avviker från det nu gällande systemet. Trots detta har förslaget inte varit föremål för någon remissbehandling. Eftersom höjningen av fastighetsskatten innebär en skatteskärpning för vissa men inte för andra, menar vi att den strider mot principen att lika skall behandlas lika. Lagen är en klar diskriminering av privat fastighetsägande. För att få utrett om det nya lagförslaget är rättvist eller inte anser vi att lagrådet skall granska förslaget. Skatteutskottets majoritet har avvisat denna begäran. En minoritet i utskottet bestående av ledamöter i folkpartiet, moderata samlingspartiet och centerpartiet har då begärt att utskottet skall inhämta yttrande från lagrådet. Enligt 4 kap. 10 § riksdagsordningen skall upplysningar eller yttrande inhämtas om minst en tredjedel av utskottets ledamöter så begär. En utskottsmajoritet som finner att dröjsmålet med att inhämta yttrande skulle leda till avsevärt men kan säga nej till minoritetens förslag. Utskotts majoriteten, som i det här fallet var socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna, ansåg i denna fråga att sådant avsevärt men förelåg och sade nej, trots att något men objektivt sett egentligen inte förelåg. Detta betyder att den lagstiftning som 1985 ersatte hyreshusavgiften inte föregicks av en ordentlig utredning med ett remissförfarande. Lagrådsgranskningen den gången var negativ. Nu kommer fastighetsskatten igen, även denna gång i förändrat skick. Inte heller nu sker någon utredning eller något remissförfarande, och inte heller någon lagrådsgranskning. Vi i folkpartiet tycker att det är upprörande att en lag som aldrig varit föremål för ordentlig utredning eller remissbehandling och som tidigare fått kritik från lagrådet på nytt ändras, och nu bygger man in en orättvisa i lagen utan att lagrådet fått tillfälle att yttra sig över lagen. Det är förvånande att socialdemokraterna inte anser att lagrådet är en tillgång för riksdagen och dess hörande en styrka. Det borde, tycker man, ligga också i socialdemokraternas intresse att den lagstiftning som kommer till stånd i Sverige är så riktig och rättvis som bara är möjligt. En av lagrådet genomgången lag borgar för att orättvisa och juridiska felaktigheter inte finns med. Det vore därför naturligt att alltid höra lagrådet när det råder delade meningar om huruvida en lagstiftning är korrekt eller inte. Majoritetens skäl att avvisa lagrådsgranskning är att en fördröjning av lagen innebär avsevärt men. Vi i folkpartiet anser att det är avsevärt men för den enskilde som drabbas av den nya fastighetsskatten att lagrådet inte har fått pröva lagen. Vi i folkpartiet har tidigare framlagt förslag om avskaffande av hela fastighetsskatten. Vi avvisar nu den föreslagna höjningen. Med det yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag har tidigare i mitt anförande redovisat varför vpk gav sin anslutning till det här förslaget. Att jag nu begärt replik på Britta Bjelles anförande men inte gjorde det på Bo Lundgrens anförande hänger samman med att partierna uppträtt litet olika när det gällt frågan om att gå till lagrådet eller inte och invänta dess yttrande. Det var nämligen på det sättet att centerpartiet och folkpartiet lade fram förslag om föregångaren till fastighetsskatten, nämligen hyreshusavgiften, utan att göra någon som helst beredning av förslaget; man skickade det inte till lagrådet. Därför tycker jag det är litet magstarkt av folkpartiet att så skarpt kritisera den handläggning som nu har skett, som faktiskt inte innebär att man inför någon ny princip; förslaget innebär de facto att man höjer fastighetsskatten med en halv procent för en kategori fastigheter. Det är alltså inte fråga om att införa en ny princip. Lagrådet har tidigare, i samband med att fastighetsskatten infördes, haft förslaget på remiss och uttalat sig om det. Det handlar alltså nu inte om någon ny princip, utan det handlar om att höja avgiften med en halv procent för en kategori som berörs av fastighetsskatten. Jag tycker det är viktigt att framhålla det i sammanhanget. Jag reagerade mot att Britta Bjelle uppehöll sig så mycket vid och så starkt betonade att man inte hade gått till lagrådet med det här förslaget till höjning av fastighetsskatten för den här kategorin fastigheter. Jag tycker som sagt att kritiken är litet magstark mot bakgrund av att folkpartiet och centern föreslog införande av en hyrehusavgift, som den gången dess bättre fick bakslag hos riksdagen. Att man då inte ansåg det lönt att begära någon lagrådsremiss kanske sammanhängde med att det förslaget inte omfattade villaägarna. Nu omfattas de som bekant av fastighetsskatten men berörs inte av den föreslagna höjningen.
Fru talman! Såsom jag tidigare redogjorde för står det i 4 kap. 10 § RO att lagrådsremiss skall ske om ”minst en tredjedel av ledamöterna i ett utskott” begär sådan remiss. Jag har tolkat detta så att mycket starka skäl måste till för att man skall kunna neka den tredjedelen av ledamöterna att få till stånd ett yttrande från lagrådet eller från andra myndigheter. I detta fall kunde vi påvisa att en lagrådsremiss inte skulle medföra någon fördröjning av förslaget. Trots detta avslog utskottsmajoriteten vårt yrkande om lagrådsremiss. Vad som upprör mig mest är att man tolkar riksdagsordningen med utgångspunkt i ett tyckande och inte efter en seriös prövning. Någon sådan prövning har inte skett i detta fall. Tanken bakom nämnda paragraf i riksdagsordningen är ju att om en tredjedel av ledamöterna i utskottet anser att den föreslagna lagstiftningen är så kontroversiell att man bör få till stånd ett yttrande från lagrådet, skall det mycket starka skäl till för en vägran. Vi anser att detta starka skäl inte finns. Därför har jag reagerat mot avsaknaden av lagrådsremiss.
Fru talman! Jag kan på samma grund mycket bestämt hävda att det i detta sammanhang faktiskt inte finns något skäl att gå till lagrådet. Även om man kallar detta förslag för en helt ny beskattningsprincip, är det inte det i sak. Det handlar om samma fastighetsskatt som tidigare. Man föreslår bara en höjning med 0,5 2 för en viss del av de fastigheter som omfattas av fastighetsskatten. Dessutom föreslås nu — och där skulle en orättvisa kunna uppkomma, om man inte hade haft med det förslaget — att de som redan har fått en höjning i form av den extra upptrappningen av den garanterade räntan från den 1 juli i år får en kompensation. På samma sätt som när fastighetsskatten infördes och efter påpekande då från lagrådet gör man nu motsvarande sak. Det finns enligt min mening ingen som helst anledning att på grund av förslaget i denna proposition om en höjning gå till lagrådet och begära något yttrande.
Fru talman! Vpk tolkar tydligen lagstiftningen som man själv tycker är lämpligt. Jag har hävdat att skälet till att vi ville gå till lagrådet var att vi ville få en prövning av förslaget. Majoriteten inkl. vpk svarade att det skulle innebära en fördröjning av lagstiftningen. Det var orsaken till att majoriteten vägrade ge oss möjlighet att låta lagrådet uttala sig. Det står emellertid ingenting i betänkandet om de skäl som vpk nu framför. Det talas bara om en fördröjning. Men någon fördröjning skulle inte — Prot. 1986/87:50 ha inträffat. I utskottet framhöll vi från den borgerliga sidan att vi skulle 16 december 1986 medverka till att skatten kunde genomföras vid föreslagen tidpunkt. Alltså har utskottsmajoriteten på icke objektiv grund vägrat att följa riksdagsordningen.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 16 behandlas proposition 48, vari föreslås att skattesatsen för fastighetsskatt fr.o.m. år 1987 höjs till 2,5 9o i fråga om konventionellt beskattade hyreshusenheter samt hyreshus på lantbruksenheter. Redan när denna skatt infördes, yrkade centern avslag på densamma. Vi gjorde det därför att vi anser att den är orättvis. Den tar ingen hänsyn till den enskildes bärkraft, och den slår med samma tyngd mot såväl belånade som obelånade fastigheter. Den berör endast en viss del av fastighetsbeståndet. Inom gruppen privata fastighetsägare finns fastigheter, som kommer att få såväl en extra upptrappning av räntan som höjd fastighetsskatt. Inom gruppen allmännyttiga företag finns fastigheter, som varken får den extra upptrappningen eller höjd fastighetsskatt. En sådan ordning kan inte accepteras. Skatten är orättvis. Den är inte likformig. Den innebär en klar diskriminering av privata fastighetsägare. Konkurrensen mellan olika ägarkategorier snedvrids ytterligare. För att belysa detta vill jag understryka att 40 96 av lägenheterna i privatägda fastigheter erhåller räntebidrag, medan motsvarande andel för allmännyttan är 65 96. I en reservation till utskottets betänkande har bl.a. centerns representant i utskottet framhållit dessa orättvisor. Jag vill även betona att den nu aktuella skattehöjningen utgör en helt opåkallad merbelastning för ägare av affärsoch kontorslokaler, som ju inte alls omfattas av det statliga bostadslånesystemet. Vi reservanter anser även att ett lagförslag som detta borde ha granskats av lagrådet. Det har varit en regel att så sker. Det är ganska ovanligt att utskottet avslår en begäran om lagrådsremiss. Majoriteten sade emellertid nej, vilket jag beklagar. Fastighetsskatten har diskuterats åtskilliga gånger tidigare här i riksdagen. Jag skall därför inte ytterligare kommentera nu föreliggande förslag. Fru talman! Med vad jag har anfört yrkar jag bifall till den till utskottets betänkande fogade reservationen 1.

Som framgått av tidigare inlägg i denna debatt är inte utskottet lika enigt i den senare frågan. När riksdagen i december 1984 behandlade frågan om införande av fastighetsskatt, utmålade de borgerliga partierna denna skatt som ett dråpslag mot bostadssektorn. Eländes elände skulle drabba byggoch 69 bostadsmarknaden. Enligt de borgerliga partierna skulle vi bl.a. få se en utslagning av enskilda företag på bostadsmarknaden. Dessutom skulle sysselsättningen inom byggbranschen vika. Nu är min fråga till företrädarna för de borgerliga partierna: Har dessa negativa profetior uppfyllts? I propositionen erinras om de principer som har utgjort grunden för bestämmande av uttaget av fastighetsskatten. När skatten infördes var ett av motiven att utjämna kostnadsskillnaderna mellan hus med olika finansieringsförutsättningar. Genom s.k. extra upptrappning av de garanterade räntorna inom räntebidragssystemet ökar kapitalutgifterna för fastigheter som ingår i systemet. Sådana fastigheter finns i första hand inom de allmännyttiga bostadsföretagen. Eftersom dessa företags hyror styr hyresnivån, kan ägare av hus som inte omfattas av räntebidragssystemet tillgodogöra sig hyreshöjningar, som inte motsvaras av de ökade kostnader en extra upptrappning av de garanterade räntorna medför. Skatteutskottet delar bostadsutskottets uppfattning att det av bostadspolitiska skäl är motiverat att höja fastighetsskatten på det sätt som föreslagits i propositionen och att man bör kompensera de fastighetsägare som berörts av ränteupptrappningen. Skatteutskottet vill också framhålla att saken från lagteknisk synpunkt är av enkel beskaffenhet — det rör sig i formell mening endast om en justering av skattesatsen i en av riksdagen redan beslutad lag — och att lagrådets hörande därför skulle sakna betydelse. Inte heller i övrigt finner utskottet skäl att rikta några anmärkningar mot ärendets beredning, och utskottet tillstyrker följaktligen propositionen. Så över till några kommentarer om de motioner och reservationer som refereras i detta betänkande. De tre borgerliga partierna har i motioner ansett att förslaget strider mot principen om likformighet i beskattningen och att detta skulle innebära diskriminering av privat fastighetsägande. Det är, framhåller de, endast de privata ägarna av hyreshus som drabbas, oavsett om de har statliga lån eller inte, medan däremot fastighetsskatten inte höjs alls för dem som ägs av de allmännnyttiga företagen, även om relativt många saknar statliga lån. Bostadsutskottet har yttrat sig till skatteutskottet över propositionen och motionerna: ”Enligt bostadsutskottets uppfattning innebär principerna för fastighetsskatten att hyreshöjningar till följd av s.k. extra upptrappningar inom räntebidragssystemet bör beaktas vid den närmare utformningen av fastighetsskatten.

Trots detta vidhåller de borgerliga partierna sin kritik av fastighetsskatten som orättvis och diskriminerande. I sina motioner har de borgerliga partierna ägnat stor kraft åt argumentet att privata ägare av fastigheter som har statliga lån diskrimineras gentemot Prot. 1986/87:50 allmännyttan. När nu skatteutskottet föreslår att även privata ägare som har 16 december 1986 Statliga lån skall erhålla kompensation TKA den som allmännyttiga Böstadspplitiskafrås företag erhåller, så är det som vanligt, dvs. för litet och för dåligt. De borgerliga partierna för också fram kritik om att skatteutskottet inte BK har bifallit en begäran att överlämna förslaget till lagrådet. För det första, som redan sagts, är inte höjningen av en redan befintlig skatt något som man normalt går till lagrådet med, men trots detta ställde majoriteten i skatteutskottet upp på att undersöka om lagrådet skulle hinna med att behandla förslaget utan att äventyra ikraftträdandet. När inte lagrådet kunde ge sådana garantier, var inte utskottsmajoriteten villig att äventyra frågans behandling. Det skulle vara intressant att få höra Bo Lundgren svara på frågan om de borgerliga regeringarna i större utsträckning anlitade lagrådet. Slutligen finns det två reservationer som behandlar en eventuell utvidgning av fastighetsskatten att gälla industrins fastigheter. Vpk vill genom denna utvidgning få in intäkter, ca 1 miljard, att använda till ökat bostadspolitiskt stöd. Moderaterna däremot anser redan nu att det inte över huvud taget finns anledning att överväga en sådan skatt. Utskottet har tidigare vid behandlingen av motsvarande fråga framhållit att frågan om att inlemma industrifastigheter i fastighetsskatten bör övervägas i ett större sammanhang där industrins totala beskattningsförhållanden behandlas. Utskottet vidhåller sin uppfattning i denna fråga och är alltså inte berett att nu vare sig ställa sig bakom en utvidgning eller avstå ifrån att eventuellt överväga en fastighetsskatt på industrifastigheter. Fru talman! Till sist vill jag yrka bifall till skatteutskottets framställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Kjell Nordström hade kanske inte tillfälle att höra mitt inledningsanförande och de frågor som jag där ställde apropå att också industrifastigheter borde omfattas av fastighetsskatten. Jag skulle därför vilja fråga Kjell Nordström om han anser att vi har råd att fortsätta att låta industrifastigheterna ligga utanför den här beskattningen. Vad är det egentligen man väntar på? Vi fick precis samma besked i december 1984, att frågan skulle övervägas i annat sammanhang. Det har gått två år sedan dess. Vi har alltså försummat möjligheten att ta in intäkter av fastighetsskatt på industrifastigheter av en betydande storlek, intäkter som om de hade kommit bostadssektorn till del skulle ha betytt oerhört mycket för att hålla boendekostnaderna nere och förbättra bostadsbidragen för de bäst behövande. Men även om inte hela den delen skulle ha gått till bostadssektorn utan Feldt skulle ha lagt beslag på en del för att minska budgetunderskottet, hade det naturligtvis varit positivt i och för sig. Jag måste fråga: Menar Kjell Nordström och utskottsmajoriteten att det inte finns utrymme för att låta också företagen omfattas av en sådan här skatt och att lägga skatt också på industrifastigheter? Hur länge tänker man vänta innan man kommer med något förslag till den här för företagen mycket marginella utgiftsökningen, som kan betyda att vi tar loss omkring 1 miljard årligen att användas på bostadssektorn?
Fru talman! Jag vill bara ställa en fråga till Kjell Nordström. Anser Kjell Nordström det vara riktigt att ägare till affärsoch kontorslokaler, som över huvud taget inte omfattas av det statliga bostadslånesystemet, nu skall drabbas av skattehöjning?
Fru talman! Kjell Nordström frågade om vi vidhåller att skatten är orättvis även efter det att det blir en kompensation i enlighet med vad bostadsutskottet har sagt. Ja, skatten är fortfarande orättvis, för som Stig Josefson redan varit inne på drabbar skattehöjningen också affärsoch kontorslokaler, som egentligen inte har att göra med bostadslånesystemet. Man kan jämföra det med att bensinstationer, som också har lokaler för livsmedelsförsäljning, helt är utanför skatten. Det åstadkommer en konkurrenssnedvridning. Dessutom är det så att allmännyttans bostäder, som inte har statliga lån, får en dubbel kompensation. Dels får de ingen upptrappning, dels slipper de höjningen av fastighetsskatten. Visst är det orättvist. Jag vill avsluta med att fråga Kjell Nordström: Är det rimligt att när det är delade meningar i riksdagen om huruvida en lagstiftning är i överensstäm = Prot. 1986/87:50 melse med grundlagen eller inte, riksdagen ställer sig bakom att lagrådet får 16 december 1986 öras? Ja höras? Jag menar frågan rent generellt. Battadspoliliska frå:
Fru talman! Tore Claeson frågade om vi har råd att avstå från beskattning av industrifastigheter. Den frågan får övervägas i ett annat sammanhang. Tore Claeson vet att det pågår diskussioner om ett annat skattesystem. I dessa diskussioner får man överväga detta som så mycket annat. Stig Josefson frågade om orättvisan mot de kommersiella lokalerna. I dagens Svenska Dagbladet kan vi läsa att det har bildats en ny fastighetsjätte som siktar mot börsen, Coronado. Det skrivs i tidningen att de fastigheter som man har köpt skall vidareförädlas och generera pengar på den stadigt expanderande marknaden för kommersiella lokaler. Detta betyder naturligtvis, efter vad jag förstår, att fastighetsägarna tror på denna marknad och inte oroas så mycket av denna skatt. Vi kunde också i dagens Svenska Dagbladet läsa om en miljardaffär mellan Skanska och JM. Jag förstod att Bo Lundgren vill krypa bort från mina frågor om utslagningen av bostadsföretagen och om arbetslösheten. Verkligheten visar juatt det inte blivit någon utslagning. Tvärtom är många företag intresserade av att skaffa sig fler fastigheter. Sedan något om lagrådet. Jag ställde en fråga om i hur stor utsträckning de borgerliga gick till lagrådet. Eftersom varken Britta Bjelle eller jag fanns i riksdagen under den borgerliga tiden kan det vara bra för oss att känna till att den procentuella andelen till lagrådet lämnade propositioner var betydligt lägre under den borgerliga tiden. Min fråga är till Britta Bjelle: Om folkpartiet kommer tillbaka i regeringsställning, avser man att skicka alla frågor som man är oense med socialdemokraterna om till lagrådet? Vad är konkurrensneutralitet, Bo Lundgren? Är det neutralitet när en höjning av hyrorna i det privata fastighetsbeståndet kommer till stånd på grund av bruksvärdesprincipen? Höjningen slog igenom även på den sidan, men de pengarna hamnade i fastighetsägarnas fickor. Är det konkurrensneutralitet om man har den principen, som gällde under de borgerliga åren?

Fru talman! Jag har nu år efter år i ett antal debatter om fastighetsskatten förgäves försökt få något ordentligt besked om varför just de fastigheter som betecknas som industrifastigheter skall undantas från fastighetsskatt. Jag har aldrig fått något annat besked än att man menar att detta skall övervägas i annat sammanhang. Kjell Nordström säger att det nu pågår en diskussion om ett annat skattesystem. Ja, jag vet att det pågår diskussioner och utredningar beträffande taxering av småhus och en hel del annat på skatteområdet. Men allt detta har ju inte med denna fråga att göra. Kärnfrågan är ju vilka motiv man har för att undanta företagens fastigheter ifrån en skatt som drabbar hyresgäster och bostadsrättshavare och andra. Nu vet jag, Kjell Nordström, att egentligen är regeringen och socialdemokratin litet bedrövad över att man inte tog med industrifastigheterna när fastighetsskatten infördes. Men nu har det tydligen gått så mycket prestige i den här fråga, som drivs av vpk att man inte kan tänka sig att vara med på detta krav på fastighetsskatt. Jag beklagar att det är så, och jag vet att man också långt inne i regeringen och i andra socialdemokratiska kretsar beklagar att man missat denna möjlighet. Varför inte rätta till det nu? Bättre sent än aldrig. Det finns inga som helst motiv för att företagen skall undantas från en fastighetsskatt medan alla andra skall betala den. Det var detta jag frågade efter, inte efter om det pågår diskussioner om ett nytt skattesystem.
Fru talman! Till Kjell Nordström ställde jag frågan om det är rimligt att 16 december 1986 lägga en ytterligare skattehöjning på affärsoch kontorslokaler. Jag harinte = Jr cd oder osee fått svar. Jag vill vidare fråga Kjell Nordström om han anser att skatten är neutral. Är det inte en merbelastning av privata ägande i förhållande till allmännyttan? Det vore värdefullt att få klara, konkreta besked. Kjell Nordström tar upp frågan om vad som har stått i tidningarna om ett bolag som köper fastigheter. Jag vill med anledning av detta säga en skattehöjning inte kommer att sänka kostnaderna för någon — tvärtom. När det i detta läge talas så mycket om att hålla tillbaka inflationen tror jag inte att det kan vara en strävan att driva upp kostnaderna ytterligare.
Fru talman! Nu har såväl Bo Lundgren som Stig Josefson frågat Kjell Nordström om fastighetsskatten är neutral. I min förra replik hävdade jag att den inte var det, men detta kommenterade inte Kjell Nordström. Det skall bli intressant att höra vad svaret blir denna gång. Kjell Nordström säger att det har bildats ett fastighetsbolag som heter Coronado och att detta tycks tro på en god framtid. Inga frågor är så enkla att man utifrån en tidningsartikel kan dra slutsatser. Bakgrunden till Coronade känner kanske varken jag eller Kjell Nordström till. Men så mycket vet jag att Philipsons är den ena ägaren, och Philipsons äger många fastigheter ute i landet, bl.a. för sin bilförsäljning. Att tro att Philipsons startar ett fastighetsbolag enbart för att tjäna pengar om det inte finns förutsättningar härför i en annan verksamhet tycker jag är att på ett litet väl ytligt sätt att i riksdagen söka ge belägg för att fastighetsskatten på något sätt inte skulle vara negativ för kommersiella fastigheter. Åter till lagrådet. Kjell Nordström säger, som upplysning bl.a. till mig som är ny denna riksdagsperiod, att procentuellt färre propositioner gick till lagrådet för granskning under den borgerliga tiden. Det är ganska ointressant om det var fler eller färre såvida man inte sätter antalet i relation till utredningsförfarandet i övrigt och remissbehandlingen. Det är ju bakgrunden, den totala utredningen av ett förslag, som är det intressanta. Fastighetsskatten, som vi diskuterar i dag, har inte varit föremål för utredning och remissbehandling. Det är det som gör det intressant att få höra lagrådet denna gång, plus det faktum att när man fattade beslut om fastighetsskatten 1985 hade den inte heller varit föremål för utredning. Då var lagrådet dessutom negativt till den och riktade kritik mot förslaget. Om det blir en borgerlig regering hoppas jag att den regeringen skall lägga fram betydligt bättre förberedda förslag än vad den socialdemokratiska regeringen har gjort. Jag tänker då särskilt på dem som lagts fram under denna höst.

Fru talman! Tore Claeson har ställt frågor och fått samma svar hela tiden. Jag kan inte ge något annat svar denna gång heller än att man kan överväga 15 att ta med industrifastigheter i ett större sammanhang. Det betyder att vi inte har avfärdat tanken, utan frågan ligger där den ligger. Man kan säga att det kommer ett och annat gott korn även från vpk-håll, och vi får se vad resultatet blir. Det gläder mig att Bo Lundgren tycker att jag är en klok karl. Det tackar jag för. Om Bo Lundgren hade lyssnat litet bättre på mig och anammat mina kloka idéer hade vi varit ganska överens nu inför juloch nyårshelgen. Men vi kommer förmodligen inte varandra närmare. Vi har olika uppfattningar om vad som är neutralt och inte. Om det privata fastighetsbeståndet har möjlighet att höja sina hyror beroende på att den garanterade räntan går upp, anser inte jag att dessa pengar skall hamna i fastighetsägarnas fickor. Stig Josefson återkom till de kommersiella lokalerna. Jag tycker mig trots allt ha märkt att de som köper fastigheter inte räds vare sig fastighetsskatten eller, som det har antytts i en del motioner, den kommande fastighetstaxeringen. När man i framtiden kommer att utvärdera detta kommer säkert en del att få ta tillbaka vissa argument. Vi har redan i dag märkt att man inte vill vidkännas de argument som 1984 användes om vad som skulle kunna ske med byggföretagen — den frågan skjuter man på framtiden. Till sist några ord till Britta Bjelle, som hoppas att de borgerliga partierna — om de får regera - kommer att vända sig till lagrådet mer än den socialdemokratiska regeringen gör.

Fru talman! Jag kommer i huvudsak att beröra två sakområden i detta betänkande om bostadspolitiska frågor. Dessa två områden är bostadssituationen i Stockholmsregionen samt ungdomarnas problem på bostadsmarknaden. Dessa frågeställningar har också berörts i motion 1986/87:Bo112, som är väckt av samtliga moderata riksdagsledamöter från Stockholms län. Om man ser tillbaka på den bostadspolitik som regeringen och den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen fört de senaste åren kan man konstatera att socialdemokraterna fortsätter att ha en klart socialistisk inriktning av bostadspolitiken. Olika socialdemokratiska regeringar har i sin iver att styra bostadsmarknaden genomdrivit nya lagar, subventioner, skatter, program och riktlinjer i en aldrig sinande ström. Resultatet har blivit att bostadsmarknaden är den mest genomreglerade sektorn i det svenska samhället. Det är också den sektor som uppvisar de kanske största problemen. Regleringar föder problem, som förvärras ytterligare av nya regleringar. Bostadsmarknaden har hamnat i en ond cirkel, inte minst i Stockholmsregionen. Detta har också drabbat ungdomarna. Fru talman! Storstockholm och huvudstadsregionen är ett Sverige i miniatyr. Här finns såväl stadscentra som glesbygd, stora jordbruksarealer såväl som en utbredd skärgård och stora skogsarealer. En politik som tar sikte på att utveckla Stockholmsregionen, utvecklar också Sverige. Prot. 1986/87:50 Regeringens förslag angående bostadspolitiken går i motsatt riktning. 16 december 1986 ROT-programmet, som tidigare framhölls vara lösningen på bygg Och = JF. oc omer or, bostadsmarknadens problem, skall nu helt plötsligt strypas i Stockholm. Moderata samlingspartiet motsatte sig bidragsgivningen för reparation, omoch tillbyggnad, det s.k. ROT-programmet, när det infördes. Så länge ROT-programmet finns skall det dock gälla hela landet. Då Stockholmsområdet har det största bostadsbeståndet som är aktuellt för dessa åtgärder är regeringens förslag ologiskt, medför en betydande ryckighet i planeringen och kan endast tolkas som ett ytterligare uttryck för regeringens vilja att detaljstyra. Regeringens beslut att i storstadsområdena styra och stoppa byggprojekt genom länsarbetsnämndernas tillståndsgivning är ett hot mot sysselsättning och tillväxt inte bara i Stockholmsregionen utan i hela landet. Stockholmsregionen är Sveriges motor. Nya trender, affärsoch företagsidéer initieras ofta i storstadsregioner. Utvecklingen fortplantas därefter till övriga delar av landet. Om man försöker att begränsa Stockholmsregionens utveckling kommer även landets utveckling i övrigt att bromsas. Regeringen avser vidare att ej frisläppa de allmänna investeringsfonderna för byggnadsoch markarbeten i storstadsområdena efter det att den nuvarande generella frisläppstiden går ut den 31 mars 1987. Med denna åtgärd försvåras än mer byggandet av industri-, kontorsoch andra näringslokaler. Resultatet kommer att bli att näringslivets utveckling i Stockholmsregionen kommer att bromsas. Enligt min uppfattning är en förutsättning för en positivare utveckling av såväl Stockholmsregionen som Sverige ett friare, öppnare och mindre politiskt styrt samhälle. Utvecklingen skall underlättas, inte motverkas och bromsas. Regeringens och den socialdemokratiska riksdagsmajoritetens politik är direkt riktad mot en utveckling av företagande och industrietableringar i regionen och syftar till att ytterligare centraldirigera bostadsmarknaden. Stockholmsregionens problem inom bostadsmarknaden har inte minst drabbat ungdomarna. Fördelningen av lägenhetsstorlekarna har tidigare inte baserats på människornas önskemål, utan på de centralt uppställda procentsatserna 25 9 tvåor och mindre, 50 20 treor och resterande 25 96 fyror och större. Vägrade dispenser vad gäller hissinstallationer har effektivt motverkat omvandling av vindar till många små och billiga bostäder. Förslagen i bostadsutskottets betänkande kommer att förvärra situationen ytterligare. Hissinstallation föreslås bli ett villkor för ombyggnadslån. Amorteringstider för ombyggnadslån förkortas i andra fall generellt om huset efter ombyggnaden saknar hiss. I många år har byggnationen av nya enrummare i stort sett stått still. Orsaken har varit centralt uppställda mål, som säger att ett enpersonshushåll skall bestå av ett sovrum och ett rum för s.k. ”samvaro”. Detta har medfört att det i stort sett endast har funnits tvårummare att tillgå i nyproduktion, med allt vad det medfört i form av höga boendekostnader. En följd har blivit att färre personer har kunnat hitta en första bostad som är privatekonomiskt äl överkomlig. En stelbent, monopoliserad bostadsförmedling har ytterligare förstärkt ungdomarnas problem på bostadsmarknaden. Fru talman! Kostnaderna för nyproduktion av bostäder i Sverige är bland de högsta i världen. De höga kostnaderna medför att många ungdomar har problem att klara av betalningen. Orsaken är till stor del den väldiga flora av detaljerade bestämmelser som medför ökade utgifter. Flera exempel på hur man kan sänka boendekostnaderna genom s.k. ”förenklat byggande” finns dock. 20 96 lägre boendekostnader har kunnat påvisas. Fru talman! Bostadsutskottets betänkande om bostadspolitiken bygger på principen att ytterligare regleringar, subventioner och centralstyrning skulle gynna bostadsmarknadens utveckling. Historien visar att resultatet blir det motsatta. Samtidigt innebär förslaget att bostadsmarknaden i storstadsregionerna, främst i Stockholmsområdet, skall styras i än större utsträckning. Vi motsätter oss detta. En friare bostadsmarknad och en positiv utveckling av Stockholmsregionen ger det bästa resultatet såväl för Stockholms län och våra ungdomar som för landet i övrigt. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i bostadsutskottets betänkande 7.

Fru talman! Proposition, som innebär förslag om nytt eller väsentligt höjt anslag eller riktlinjer för viss statsverksamhet, skall innehålla uppställning av framtida kostnader. Om detta står att läsa i riksdagsordningen 3 kap. 2 §. Det är därför minst sagt förvånande att bostadsministern lägger fram en proposition, utan att det presenteras några beräkningar av vilka kostnader ett genomförande av förslaget skulle innebära. Bostadsministern hänvisar endast till att kostnaderna kommer att framgå av kommande budgetproposition. Den naturliga ordningen och konsekvensen av detta borde då vara att realbehandla propositionen efter det att budgeten lagts fram i januari. Folkpartiet har också fört fram detta krav i motion Bo111. Konstitutionsutskottet, som yttrat sig i frågan, erinrar bl.a. om bestämmelserna i riksdagsordningen och skriver att riksdagsordningen ”bl.a. innebär att proposition med förslag om nytt eller väsentligen höjt anslag eller om sådana riktlinjer för viss statsverksamhet som avses i 9 kap. 7§ regeringsformen bör innehålla uppskattning av framtida kostnader för det ändamål som förslaget avser”. Det är min förhoppning att bostadsministern tar del av konstitutionsutskottets yttrande och drar de riktiga slutsatserna. Fru talman! I propositionen meddelar bostadsministern helt kort att bostadsstyrelsen och statens planverk skall slås samman. Regeringen har bestämt sig för en sammanläggning, och den skall träda i kraft den 1 juli 1988. Motiven för en sammanslagning, som helt kort redovisas i propositionen, ger inte belägg för den där framförda uppfattningen att en rationalisering och samordning av verksamheten skulle uppnås genom en sammanslagning. Av den ytterst kortfattade beskrivningen i propositionen framgår inte närmare vilka uppgifter den föreslagna myndigheten skulle få. Däremot skulle, som också framhålls i motion Bolll, en sammanslagning innebära att en myndighet, bostadsstyrelsen, som är en sektorsmyndighet, läggs samman med en annan, planverket, som har ett övergripande ansvar för frågor som = Prot. 1986/87:50 avser fysisk planering och byggnadsväsen. Av principiellt intresse i detta — 16 december 1986 sammanhang är hur planväsendet skall kunna inta en neutral ställning till bostadsförsörjningsfrågorna. I den fysiska planeringen uppkommer inte sällan konflikter mellan bostadssektorn och andra sektorer i markanvändningsfrågor. En sammanslagning av bostadsstyrelsen och planverket skulle bl.a. innebära att mycket olikartade verksamheter förenas i ett verk. Som exempel kan nämnas å ena sidan kreditmarknadsproblem, låneavisering, pantvårdsfrågor, bostadsbidragsregler, särskilda gruppers bostadsbehov och å andra sidan frågor om utbyggnad av älvar eller utnyttjande av kuster eller fjällvärld i samband med fysisk planering. I regeringens bostadsproposition behandlas inte de svårigheter som möter då man skall förena så skilda verksamheter i en och samma myndighet. Det blir alltså en stor och splittrad central byråkratisk organisation som uppkommer vid en sammanslagning. I ett sådant verk med så många arbetsuppgifter finns stor risk för kompromisser i många frågor. Det leder i sin tur till att underlaget för offentlig debatt försvagas. Detta måste ses som särskilt allvarligt i frågor som berör medborgarna i så hög grad som bostadspolitik och fysisk planering. Det finns, enligt folkpartiets uppfattning, inte tillräckliga skäl för riksdagen att godkänna den i propositionen föreslagna sammanslagningen av bostadsstyrelsen och planverket. Jag yrkar bifall till reservation 26. Att lånereglerna, fru talman, för ombyggnad av ålderdomshem försvårar för kommunerna att göra mindre och ej så genomgripande förändringar är ett känt faktum och har vid flera tillfällen debatterats här i kammaren. Saken har också låt mig säga i marginalen berörts här i dag. Grundförutsättningen för att bostadslånen skall kunna utgå är ju att det är fråga om fullvärdiga bostäder. Detta innebär att mer flexibla och mindre kostsamma renoveringar av ålderdomshem ute i kommunerna ej kommer till stånd. Enligt 7 § ombyggnadsförordningen är det visserligen möjligt att göra mindre avsteg från kravet på fullvärdig bostad. Vid nybyggnad måste dock standardkraven uppfyllas helt. I princip kan man säga att standardkraven i ombyggnadsförordningen innebär att ett ålderdomshem måste byggas om till servicehus för att bostadslån och räntebidrag skall kunna utgå. Ombyggnad av ålderdomshem bör ske med stor varsamhet och med hänsyn till och omsorg om de boende, deras situation och önskemål. En alltför snabb och omfattande ombyggnad kan leda till att många ålderdomshemsplatser försvinner, och därmed ökar trycket på långvården. Det bör finnas möjligheter, menar folkpartiet, att utifrån lokala förhållanden påverka ombyggnadens utformning. Mot bakgrund härav och då de nya reglerna faktiskt varit i kraft under cirka ett och ett halvt år finns anledning för riksdagen att hos regeringen begära att en utvärdering äger rum. Regeringen bör, när utvärderingen gjorts, för riksdagen redovisa sin syn på frågan i förening med förslag i avsikt att förverkliga 1985 års riksdagsbeslut om en flexibel tillämpning av lånereglerna för ombyggnad av ålderdomshem. 79 Jag yrkar bifall till reservation 18. Fru talman! Om de allmännyttiga bostadsföretagen bygger upp en för låg andel av eget kapital är risken stor att kommunerna måste använda skattemedel för att klara likviditeten. Folkpartiet har tidigare krävt att de allmännyttiga bostadsföretagen måste bygga upp ett eget tillfredsställande kapital. Jag yrkar därför bifall till reservation 29. Slutligen yrkar jag bifall till reservation 30, som rör låneandel för bostäder som upplåts med kooperativ hyresrätt. Folkpartiet har tidigare tagit ställning i frågan och avstyrkt regeringsförslaget angående försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt.

Fru talman! Birgitta Hambraeus har tidigare här under denna debatt om bostadsutskottets betänkande 7 redogjort för de flesta av centerpartiets reservationer till betänkandet och de synpunkter centern i övrigt har velat anlägga. Jag skall bara göra ett par ytterligare kommentarer. Den ena kommentaren gäller regeringens förslag om att sammanlägga bostadsstyrelsen och statens planverk. Vi i centern har under ett antal år motionerat om just denna åtgärd.

Det sistnämnda är genomfört. Centerpartiet tillstyrker regeringens förslag att sammanlägga bostadsstyrelsen med statens planverk. Den andra kommentaren jag vill göra gäller effekterna av den prioriterade upplåningen och av att placeringsplikten har slopats. Vi har där reserverat oss. Vi vill ta bort en del av det som står skrivet i betänkandet, eftersom den kan tolkas så, att man även fortsättningsvis skulle ha speciella regler för detta område. Jag tycker att detta skall styras av de övergripande riktlinjer som kommer att gälla för kreditmarknaden och finanspolitiken. Om man finner att det av andra skäl är bra att vi varken har en särskild prioriterad upplåning eller placeringsplikt och kreditförsörjningen ändå fungerar tillfredsställande, bör detta få gälla även i fråga om bostadssektorn. Men vi är medvetna om att detta betyder att de redovisade kostnaderna för staten i form av räntebidrag och andra eventuella subventioner kan bli större, i all synnerhet om det höga ränteläget kommer att bestå under ett antal år framåt. Men vi redovisar samtidigt öppet den verkliga kostnaden för bostadspolitiken, och vi kan inte finna att det är något fel i att man har en sådan ordning. Per Olof Håkansson och även Karl-Göran Biörsmark berörde frågan om reglerna för ombyggnader av ålderdomshem. Man kan i och för sig se saken så, att det vore riktigt att man väntar något år innan man omprövar reglerna. Men jag tror inte att det finns något område när det gäller bostadslåneregler som detta där det har skett så många förfrågningar från kommuner. Jag skulle tippa att jag själv har tillfrågats av i alla fall mellan 10 och 20 kommuner — det är i det sammanhanget ett mycket stort antal. Man har frågat om vilka förutsättningar som gäller. När kommunerna därvid har informe — Prot. 1986/87:50 rats om riksdagens beslut har de svarat att de har försökt tillämpa detta men 16 december 1986 att länbostadsnämndens standardsvar har varit att det inte är möjligt att få. IT ar re sådana lån. Det måste därför vara något fel i tillämpningen. Vi har därför den här gången ställt oss bakom folkpartiets yrkande om att man ganska omgående skall se över bestämmelserna, så att de stämmer överens med den enhälliga uppfattning som riksdagen gav uttryck för i samband med behandlingen av den proposition som berörde denna fråga. Per Olof Håkansson ansåg att reservation 19 var luddigt utformad och svår att följa. Den handlar alltså om att fastighetsägarna inte skall komma i åtnjutande av lån för t.ex. löpande underhåll och inte heller skall ges möjlighet till lån för alltför luxuösa ombyggnader. Vi tycker att det är riktigt att man vidtar denna förändring. Det är ju inte mer än ett år sedan vi behandlade särskilda tilläggsanslag för att göra det möjligt för bostadsstyrelsen att kontrollera om man hade betalat ut för mycket pengar till en rad fastighetsägare, som hade tagit med alltför mycket av åtgärder i låneunderlaget. Vi har därför hävdat uppfattningen att man alltså borde vara restriktivare och ha i beräkning att det alltid vid sådana ombyggnader faktiskt är en rätt stor del som utgörs av löpande underhåll, som det inte är rimligt att det skall utgå räntestöd för. Man bör heller inte bidra till att trissa upp bostadskostnaderna genom att godta den typ av förändringar i en byggnad som kan betraktas som onödiga när det gäller bostadsstandarden — ombyggnader som vi har rubricerat som luxuösa. Det finns alltså mycket starka motiv för att man bör utforma reglerna på detta område på det sätt som framgår av reservation 19. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer som centerpartiet har undertecknat och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att något kommentera reservation 24 angående Stockholmsregionens utveckling. Det är en reservation från moderaterna i bostadsutskottet. Jag vill börja med att citera två meningar i reservationen.

Men trots detta kan jag inte ställa upp för reservationen i dess helhet. Orsaken är att vi, vad jag förstår, med en positiv utveckling för storstadsregionerna menar helt olika saker. En ökad trängsel, ökade köer, bostadsbrist, sämre miljöer och ökad rotlöshet för många människor kan inte vara en positiv utveckling. Och att samtidigt få bekymmer på många andra håll i landet på grund av att befolkningsunderlaget minskar är ej heller till glädje vare sig för dem det berör eller oss storstadsbor. Den starka befolkningsomflyttning som skedde i vårt land under 1960-talet medförde stora bekymmer för såväl våra storstäder som för landet i övrigt. Många bra bostäder på mindre orter övergavs och många kanske ibland inte 81 riktigt så bra bostäder byggdes upp i våra storstadsområden. Det förvånar mig därför att moderaterna, med den lärdom alla partier borde ha tagit av 1960-talets omflyttningspolitik, inte har kommit till en annan inställning i fråga om vad som kan vara en positiv utveckling för våra storstadsregioner och vårt land i övrigt. Fru talman! Jag började med några citat, och jag vill avsluta mitt inlägg med ytterligare ett. Det är från en ledare i en i Göteborg utkommande kvällstidning. Rubriken lyder: ”Folkvandringen måste hejdas”. Jag citerar den senare delen av denna ledare: Är det då gratis att låta bostäder stå tomma i glesbygdskommuner? Eller nedlagda butiker, skolor och postkontor? Stora fina vägar kan ståta med nedåtgående kurvor över olycksstatistik. Tyvärr dock mest därför att trafiken minskat till följd av färre människor i trakten. Slöseri var det... Kanske finns det storstadsmänniskor som tror att folk på landsbygden fortfarande bor i enkla stugor, försörjer sig på några får och getter samt färdas med häst och vagn. De allra flesta vet dock att såväl bostäder som produktion och offentliga anläggningar håller hög materiell standard. För alla dessa borde det framstå som ekonomiskt slöseri av gigantiska mått att frivilligt lägga ner stora delar av det kapitalstarka Sverige. De vet att man inte flyttar villor, skolor och asfalterade vägar hur enkelt som helst. Detta kan bilda en av utgångspunkterna för den fortsatta regionalpolitiska debatten. Och bör vara skäl nog att tänka ut mer kraftfulla inslag i regionalpolitiken.” Även våra storstadstidningar börjar alltså komma till insikt om problemen. Det förvånar mig därför att moderaterna så ensidigt står fast vid tanken på koncentrationens fördelar och därmed också medverkar till att så mycket av bra samhällskapital förstörs i vårt land.
Fru talman! Jag begärde replik med anledning av Rune Thoréns anförande. Det är glädjande att Rune Thorén också ser positivt på storstadsregioner och tycker att en förutsättning för att utvecklingen i landet i övrigt är att vi har fungerande storstadsregioner. Rune Thorén talade om trängsel, dålig miljö, m.m. Sådana problem finns i storstadsregioner, också i Storstockholm. Man måste dock fråga sig varför sådana finns. Det finns olika sätt att mäta sociala problem. Om man ser på Storstockholmsregionen kan man konstatera att det i stort sett finns samma inkomstintervall bland medborgarna, samma procentuella fördelning vad gäller arbetslöshet, socialbidragsberoende osv. utom i vissa områden i regionen. Man kan faktiskt påvisa att de områden där de stora problemen finns i huvudsak är de 15 stora bostadsområden som ingick i det centralpoli Prot. 1986/87:50 tiskt beslutade miljonprogrammets bostadsbyggande. 16 december 1986 Jag nämnde vilka nackdelar en centralistisk politik kan innebära di man. GG från centralt håll styr utvecklingen såväl i storstadsregioner som i glesbygden. Jag vänder mig mot den typen av politik. Jag hoppas att i varje fall jag och Rune Thorén kan vara överens om att är det någonting vi behöver mindre av är det just politisk centralstyrning. Vad gäller både storstadsregioner och glesbygder vill vi ha en utveckling av samhällen på ett sätt som människor som bor där själva önskar.

Fru talman! Jag begärde ordet med anledning av det inlägg Jan Sandberg gjorde för en stund sedan. Han tog som mycket ung och ny ledamot av riksdagen upp ungdomens bostadsfråga med anknytning till Stockholmsregionen. Jag hade hoppats att denne unge man skulle bryta av från den bostadspolitik som moderaterna länge har försökt att förverkliga i Sverige. Hans anförande blev en enda stor veklagan över hur socialdemokraterna försökt lösa bostadsfrågor i Sverige. Det tycker jag var väldigt tråkigt, för om inte de nya unga kamraterna i riksdagsarbetet kan förnya debatten om bostäderna, är det rätt svårt att hitta nya lösningar. Det kanske mest intressanta i det Jan Sandberg sade var att han försökte framställa moderaterna som speciellt intresserade av att medverka till att lösa ungdomens bostadsfrågor. Jag vill säga att det är en våldsam överdrift, för att inte säga rent av felaktigt. Inte ens vid det tillfälle då bostadsutskottet skulle handlägga ett förslag från regeringen om att anslå 1 milj.kr. till försöksverksamhet med ungdomens bostadsfrågor kunde moderaterna ställa upp och ge sitt bifall. Över hela linjen är det så, när vi lägger fram förslag om att öka bostadsbyggande, att öka ombyggnadsverksamhet och förstärka samhällets inflytande så att allt fler människor, däribland ungdomen, skall ha möjlighet att få en bostad, att Jan Sandberg eller moderaterna i övrigt inte ställer upp på denna mycket progressiva politik. Det beror på att utgångspunkten har varit att det här samhället, som Jan Sandberg uttryckte det, är ett politiskt styrt samhälle. Jan Sandberg vill, med hans egna ord, ha ett öppnare, ett friare, ett mindre politiskt styrt samhälle. Vad är det då för samhälle som Jan Sandberg vill ha, som inte är politiskt styrt men ändå så fritt och så öppet? Jo, han vill ha en marknadsanpassning av boendekostnaderna. Han vill inte ha några bostadsbidrag, inte några räntebidrag och inte några ombyggnadslån. Han vill inte ha några möjligheter att förverkliga det s.k. ROT-systemet. Han vill ta bort allt det som är belastande för den statliga budgeten. Han vill att var och en själv skall lösa sina boendefrågor, bekosta vad det kostar att efterfråga en bostad. Det kallar han för det friare och öppnare samhället.

Eller för att gå litet längre ner i ungdomsåldrarna och tala t.o.m. en etta i ett ”moderat” bostadssamhälle? Jag har tagit upp detta, fru talman, därför att ordet ju är fritt i riksdagen. Här kan alla meningar komma till tals. Men det skulle vara direkt felaktigt att låta Jan Sandbergs inlägg stå oemotsagt. Jan Sandberg representerar ju ett parti som vi känner till från Stockholmsregionen: Överallt i Stockholmsregionen där moderaterna har ett verkligt inflytande gör moderaterna allt vad man kan göra för att stoppa bl.a. den bostadsform som ungdomarna i allmänhet har råd att efterfråga, nämligen bostäder inom de allmännyttiga bostadsföretagen. Jag tror det finns ett utrymme, Jan Sandberg, för att tänka och gärna att tänka om, så att vi i Sverige inte kommer på fel kurs när det gäller ungdomens möjligheter att få en bostad.

Fru talman! Det var intressant att vi fick i gång denna debatt. Jag satt där i min bänk och undrade om inte någon socialdemokrat skulle anlägga synpunkter på detta. Vad gäller den moderata politiken i Stockholmsregionen har jag själv — jag är fortfarande kommunalpolitiskt aktiv i min hemkommun Järfälla — frågat varför socialdemokraterna i Järfälla hela tiden motsätter sig exempelvis att man bygger bostäder med förenklat byggande, som skulle ge lägre boendekostnader. Om Oskar Lindkvist med en ökad marknadsanpassning menar att vi skall ta bort en hel del byråkratiska regler och bestämmelser, håller jag med Oskar Lindkvist om att vi vill ha en mera marknadsanpassad bostadsmarknad. Oskar Lindkvist undrade vad exempelvis en etta skulle kosta i ett ”moderat” samhälle. Först och främst skall man ha klart för sig att jag tidigare mött socialdemokrater som sagt: Att bo i en enrummare är inte mänskligt. När vi skall producera bostäder skall vi därför inte bygga några ettor utan tvåor. Det finns exempel på att man fortfarande har denna inställning på socialdemokratiskt håll. Jag skulle vilja ställa några frågor till Oskar Lindkvist när jag har möjlighet till det. Jag nämnde i mitt anförande exempel på byråkrati som gjort att boendekostnaderna ökat. Då frågar jag Oskar Lindkvist: Är inte socialdemokraterna beredda att minska denna byråkrati, som bevisligen medfört ökade kostnader, så att bl.a. ungdomen får en bättre bostadssituation? Socialdemokraterna måste väl ändå hålla med om att många av de regler som berörs i betänkandet gör det svårare för ungdomen att komma in på bostadsmarknaden. Detta nämnde jag tidigare i mitt anförande. Vad gäller miljonprogrammet för ungdomarnas bostadsfrågor vet jag inte om Oskar Lindkvist möjligen tänker på en delegation för ungdomsboende som lär finnas inom bostadsdepartementet, men i så fall skulle jag vilja fråga Oskar Lindkvist: Vad har delegationen för ungdomsboende gjort för att förbättra ungdomarnas bostadssituation? Har man jobbat fram något förslag i enlighet med det gamla Ungbo-förslaget, som innebar att man i vissa områden skulle bygga vissa typer av lägenheter för en viss typ av människor, nämligen ungdomar? Då kommer jag att tänka på en annan typ av bostäder som man hade för nästan ett sekel sedan, nämligen undantagsstugorna. Detta är ett sätt att kategorisera boendet på som jag inte är beredd att ställa — Prot. 1986/87:50 upp på. Jag tycker att den andra klassens bostadsmarknad som detta skulle ge 16 december 1986 upphov till inte är en typ av bostadsmarknad som jag ser fram emot. ER org SSR RA SE NA Det handlar om att minska byråkratin, att inte sitta på sina höga hästar och exempelvis säga att det är omänskligt att bo i en etta. Det handlar om att i stället för att motarbeta släppa fram alternativ som ger ett billigare boende.

Fru talman! Nu börjar vi att närma oss sanningens minut. Jan Sandberg kunde ju inte ge mig ett enda svar på vad en trea kostar i det moderata bostadsområdet, rensat från statliga och kommunala bidrag. Han kunde inte heller svara på vad en tvåa kostar, och han svarade inte på vad en etta kostar, därför att han hade pratat med någon socialdemokrat som sagt att man inte skulle bygga några ettor. Vi kan då hålla oss till tvåan och trean. Berätta nu för kammarens ledamöter vad en tvåa resp. trea kostar i Stockholmsregionen helt fritt från varje form av subventioner från stat eller kommun! Detta står emot den bostadspolitik som vi för från socialdemokratiskt håll, där stat och kommun har en reell skyldighet att hjälpa till att lösa bostadsfrågan också för ungdomarna. Jag tycker att vi skall sluta upp med att skapa ett motsatsförhållande mellan er bostadspolitik och den bostadspolitik som socialdemokratin har ansvaret för när det gäller regleringar och byråkrati. Vi är inte ett dugg några anhängare av byråkrati och andra regler än dem som behövs för att föra en modernt utformad bostadspolitik. Det är, Jan Sandberg, kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen och inte några centralbyråkrater som sitter i Stockholm. Till sist vill jag ta upp påståendet att om vi slopar normerna och bestämmelserna så kommer vi att bygga mycket billigare. Jag visste och antog att Jan Sandberg som så många andra syftade på den verksamhet som har förekommit i Uppsala, där man tog bort en rad normer och fick bygga fritt. Vad kostade det? För att tala med generaldirektören i bostadsstyrelsen, Bengt Johansson, hängde det på gärdsgården att man fick statliga lån. Det kostade precis lika mycket att bygga på detta sätt som att bygga modernare, att ha den klass på lägenheterna som vi har sagt att vi skall ha i en modern bostadsmarknad. Det enda man vann på försöket i Uppsala var att man fick ett mindre antal kvadratmeter i lägenheterna, och det tycker jag inte är någonting att eftersträva — om detta var avsikten med att slopa normer och regleringar.
Fru talman! Vad gäller kostnaden för ettan kan jag berätta — även om jag ställer mig litet tvivlande till om man över huvud taget bygger ettor i dag — att jag haft kontakter i min hemkommun med socialdemokratiska politiker som rent ut sagt att det är omänskligt att boien enrummare. Men låt oss ta en tvåa eller en trea — det spelar ingen roll. Alla som sitter i den här kammaren 85 hoppas jag är medvetna om att Sveriges bostadsbyggande i dag är ett av världens dyraste. Att det sedan subventioneras ett visst antal procent hit eller dit är mindre intressant. Vi vet också att en av grundorsakerna till att vi har ett så dyrt bostadsbyggande är just hela den mängd av regleringar och bestämmelser som i detalj föreskriver hur en bostad skall se ut. Det gäller inte bara nyproducerade bostäder utan även ombyggnader av bostäder. Bostadsutskottet har varit nere i Göteborg, där vi studerade ett område där man hade byggt om bostäder. Det visade sig att man hade fått ganska ordentligt höjda kostnader för ombyggnationerna därför att man var tvingad att följa vissa centrala direktiv. För den händelse att Oskar Lindkvist nu säger att han inte är någon anhängare av byråkrati och gärna ser att vi skall ha fler enrummare kan jag hänvisa till en artikel som var införd i Svenska Dagbladet i dag och där bostadsstyrelsen uttalar sig om nya möjligheter till lån för upprustning av s.k. icke fullvärdiga bostäder. Detta kan ge intrycket att avsikten nu är att låta fastighetsägare m.fl. renovera lägenheter som kanske har bara ett rum och kök. Men för att man skall få det här bidraget — som är ytterligare ett bidrag i raden av alla bidrag — måste man ha bostadssociala skäl för att behålla lägenheten, det måste röra sig om ett mindre antal lägenheter i fastigheten och, sist men inte minst, måste det finnas en planlösning för en framtida sammanslagning av lägenheterna. Detta bevisar att även om man talar gott om nya idéer och säger att man kan tänka sig mindre bostäder, har detta i varje fall inte slagit igenom i vare sig bostadsutskottets majoritets förslag till riksdagen eller de centrala verk som har att behandla de här frågorna. Så ser det ut i dag. Jag hoppas verkligen att vi i framtiden kan ändra alla dessa regler.
Fru talman! Jan Sandberg kommer så småningom att upptäcka att det sker mycket förnämliga ting i riksdagens bostadsutskott när det gäller bostadspolitiken. Vi har sagt att kommunerna skall ha ett bostadsförsörjningsprogram och skall ha bostadsområden som är allsidigt sammansatta, dvs. att områdena skall planeras för både barnfamiljer, äldre och ungdomar. Det har bostadsutskottets majoritet sagt, och Jan Sandberg kommer så småningom att upptäcka att det kommer bostadsutskottets majoritet att säga många gånger till, för detta är ett givet inslag i en socialdemokratisk bostadspolitik. Beträffande de normer som finns: Om stat och kommun lägger ned miljarder på att skapa ett bättre boende för folk, då skall det väl också finnas regler för hur pengarna skall användas? Det är viktigt för skattebetalarna, för kommunens invånare och för dem som skall bo i bostäderna att det finns regler för hur man skall bygga en lägenhet, hur den skall vara placerad och hur den skall vara utrustad. Jag tycker det är litet farligt att utan precisering tala om ett enklare boende. Jan Sandberg gör precis som så många andra som pratar om ett enklare boende. De vill att alla människor skall bo enklare, utan att säga vari det enkla består. Men själva bor de i regel alldeles utomordentligt, med en mycket hög boendestandard. Det är alltså alltid andra människor som skall bo enklare. Försök att nästa gång när de här frågorna kommer upp precisera litet mer, så att vi har någonting att ta på.